Fru talman! Sten Lundström, du säger att vi kristdemokrater inte har talat om åtgärder och sagt hur vi ska begränsa hemlösheten. Men jag har suttit och läst era förslagspunkter och hittar ingen förslagspunkt om hemlösheten i Vänsterns motioner. Vi har talat om sociala förturer och sociala kontrakt, som jag tog upp i mitt anförande. Jag sade också att vi avsätter 730 miljoner mer än regeringen på bostadsbidragssidan. Dessutom vill vi stödja frivilligorgansationerna i deras verksamhet bland hemlösa. Vi har också med ett samrådsförfarande inför vräkning. I den frågan vill vi ändra 12 kap. §§ 42-44 Sten Lundström, hur arbetar ni aktivt med bostadsbidraget? Senare här kommer vi genom Harald Bergström att få höra mer om Kristdemokraternas politik på detta område. Om ni inte lyckats i regeringssammanhang så att detta verkligen kommer de hemlösa till del, varför har ni då ingen förslagspunkt om de hemlösa just för att lyfta den gruppen?
Fru talman! Vi har en lite längre motion om hemlöshet och om dem som har det svårast på bostadsmarknaden - en motion som inte behandlas i det här sammanhanget och som av det enkla skälet inte finns med. Naturligtvis står jag, precis som Owe Hellberg, bakom budgetuppgörelsen. Vi kräver inte några direkta förändringar, utan vi kräver att man ser över möjligheterna till förändringar. Låt mig ta upp ett par saker när det gäller Ulla Sociala förturer - jättebra. Det innebär att du delar vår uppfattning om obligatorisk bostadsförmedling och om en bostadsanvisningslag. Hur ska man annars kunna skaffa sociala förturer? Sociala kontrakt - nja, jag vet inte. Är det på det sättet vi ska lösa problemen för folk som inte har bostad - andrahandskontrakt med socialen eller kommunen som hyresvärd? Är det inte rimligare att de som saknar bostad faktiskt får en egen bostad med eget kontrakt? Därmed är vi åter inne på det som jag menar är välgörenhetsinställning till de människor som i dag står utan bostad. Samrådsförfarande vid vräkning - ja, det är ett bra förslag. Detta fungerar. Man har använt det systemet i Malmö och på en del andra orter och därmed kraftigt minskat antalet vräkningar. Det finns dock en mängd andra saker som kan göras för att minska antalet vräkningar, men där brukar ni rösta emot, alltså: Se till att lagstiftningen skärps och stärk besittningsskyddet! Då kan man dock inte fortsätta att tala om marknadshyror. Det går liksom inte att föra två sorters debatt. Det går nämligen inte att skruva upp hyreskostnaderna i höjden, något som höjda hyror och marknadshyror - som införs i alla fall i Stockholm, Malmö och Göteborg - skulle innebära för en hel del människor. Det skulle tvärtom öka kravet på vräkning därför att människor inte skulle ha råd att betala hyrorna. Det behövs en hel politik. Man kan inte låta marknaden husera friskt och sedan ägna sig åt välgörenhet för övriga människor, utan det gäller att ha en sammanhållen politik där man verkligen ser till att det inte handlar om andrahandskontrakt och att det egentligen är samrådsförfarande vid vräkningar. Det gäller nämligen att skapa en bostadspolitik som är sådan att folk har råd och möjlighet att faktiskt sörja för sitt eget boende.
Fru talman! Sten Lundström, hur skapar du den bostadspolitiken och den möjligheten när det inte byggs lägenheter, när hyrorna är sådana att det inte byggs en enda ny hyresrätt? Då frigörs heller ingen hyresrätt till de människor som har behov av en sådan. Är det inte bättre att en kommun går i borgen och hjälper en person till en lägenhet än att den personen står utan lägenhet? Och är inte det ett led i att fortsatt sedan kunna skaffa sig ett eget kontrakt? Kommunen ska vara styrande för den enskilde. Den kommunala självstyrelsen ska gälla, men ytterst ska stöden riktas till den enskilda personen - inte till ett kollektiv. Därför ska det inte vara tvingande bostadsförsörjningsprogram och tvingande bostadsförmedlingar, utan kommunen har vart fjärde år, när översiktsplanen görs, möjlighet att verkligen ta upp bostadssituationen. Därmed har också medborgarna i kommunen möjlighet att medverka och ta del av vad som händer i kommunen och av hur vi vill utveckla kommunen. Man kan också ha en mellanregional syn på det hela. När det gäller översiktsplanerna har ju också länsstyrelserna möjlighet att gå in och att medverka, så jag tycker nog att vi löst problemet väl så bra. Jag förutsätter att Vänstern i sitt samarbete kan genomföra saker så att vi får se en förändring. Fortfarande finns det ju 10 000 hemlösa människor i landet.
Fru talman! Ja, och vad värre är: Vi har betydligt fler bostadslösa människor som det inte heller byggs för. Nej, de lösningar som jag än så länge hört från er sida handlar om en ökad marknadsanpassning, om högre boendekostnader och höjda hyror. Detta tillfredsställer 3 % av befolkningen i Stockholm och, misstänker jag, runt 1-2 % i min hemkommun. De sista lyxbostäderna som byggts i Malmö får vi inte uthyrda. Det finns inte ens en efterfrågan - det gäller då sådant som bygger på marknadsprinciperna. Inte ens med mycket kraftiga direktavskrivningar lyckas man hyra ut bostäderna. Det handlar om att skapa investeringsbolag som riktar sig till människor som efterfrågar bostäder, och då måste man göra det som Ulla-Britt Hagström inte vill göra i sin egen familj, nämligen ta pengar från dem som har och ge till dem som saknar. Det handlar alltså om att fördela om de inkomster som finns i samhället för att i stället rikta pengarna till de människor som behöver dem. Det är ju vad man gör med skatterna. Som en liten passus vill jag säga följande: Ulla Britt Hagström sade: Vi vill inte ta in pengar för att sedan dela ut dem. Men samtidigt säger man: Vi vill höja bostadsbidragen med 730 miljoner i förhållande till regeringens förslag. Ja, men det är ju vad man själv gör: Man tar in pengar och fördelar till dem som bättre behöver dem. Uppenbarligen är det så att varje gång det liknar välgörenhet är Kristdemokraterna beredda att vara med. Men när det gäller generella rättigheter för människor är Kristdemokraterna inte längre beredda. Det är bara att konstatera att det finns en kristen höger i det här landet.

Fru talman! För ett år sedan hade bostadsutskottet en debatt här i kammaren där vi debatterade bostadspolitikens inriktning och de ansvarsområden som ligger under utgiftsområde 18. Jag sade då att det var en viktig debatt som fördes i kammaren och att jag, liksom flera andra i kammaren, var övertygad om att de bostadspolitiska frågorna kommer att bli en valfråga. I dag, knappt ett år innan valet, är de bostadspolitiska frågorna ännu mer aktuella - och detta framför allt för att bostadspolitiken inte har avancerat framåt med hjälp av den socialdemokratiska regeringen. Det finns färre lediga hyreslägenheter i dag än för ett år sedan, bostadsköerna har blivit längre, segregationen i våra ytterområden har tilltagit och den svarta marknaden av hyresrätter tilltar katastrofalt. I min hemstad - det socialistiskt styrda Göteborg - stämmer denna beskrivning till fullo. Vi har köer som blir längre både till studentlägenheter och till hyreslägenheter, och den svarta marknaden bara ökar i omfattning. Något är i grunden totalt fel med den rådande bostadspolitiken, och detta är inte ett Stockholmsproblem. Det ser precis likadant ut i alla våra storstäder. Problemet står att finna i den bostadspolitik som den socialistiska majoriteten för med hjälp av sina stödpartier på det nationella planet. Vi kristdemokrater tror att bostadspolitiken måste ändras i grunden - och det snabbt. Det måste till stimulans för att få fart på byggnationen och inte fler krångliga subventioner. Vi måste öka byggnationen av hyresrätter. Enligt Boverkets bedömningar skulle det behöva byggas 25 000-30 000 lägenheter årligen för att svara mot den långsiktiga efterfrågan. Det är en beräkning som är väl låg. Sedan 1993 har det i genomsnitt byggts endast 13 000 lägenheter per år. På en fungerande marknad förnyas beståndet ständigt, dels i takt med förslitningen, dels för att anpassa beståndet till ändrade preferenser vad gäller läge och utformning. Det normala byggandet i jämförbara länder utgör ca 5 % av bruttonationalprodukten, vilket skulle motsvara ca 50 000 bostäder per år i Sverige. Ett av skälen till att det i Sverige byggs så få bostäder är att nya bostäder belastas med både konsumtionsskatt och kapitalskatt, vilket strider mot skattesystemets principer. Detta resulterar i höga produktionskostnader och därmed också höga boendekostnader. Vi kristdemokrater tror på ett ökat bostadsbyggande genom att följande åtgärder genomförs: · Gör en konsekvensutredning av en sänkt byggmoms. Vi har i dagsläget 25 % moms. Vad skulle det innebära för produktionskostnaden om den sänktes till hälften? · Se över allmännyttans hyresledande, och hyreshöjande, särställning. Behåll nuvarande system för de hyresrätter som i dag finns på marknaden, men titta på ett nytt system för nyproduktionen. Hyressättningen bör i högre grad spegla förhållanden mellan olika områden avseende underhåll, service och attraktionsläge. I synnerhet måste lägesfaktorn kunna få större betydelse. Ett nytt hyressättningssystem måste till så att alla vågar bygga och få ut vad det kostar att producera en lägenhet. I ett förändrat hyressystem måste det finnas någon form av hyresreglering som skyddar de boende från oskäliga hyreshöjningar, liksom ett lagstadgat besittningsskydd som skyddar hyresgästen mot godtycklig behandling. · Avveckla den statliga fastighetskatten genom att frysa taxeringsvärdet vid 2000 års nivå och successivt minska skattesatsen. En kommunal avgift för service och tjänster direkt relaterade till kommunens kostnader för fastigheter bör kunna tas ut. Därmed stärks den kommunala ekonomin, och incitament skapas för att främja bostadsbyggandet. · Påskynda utredningen om ägarlägenheter och inför tredimensionell fastighetsbildning. Detta skulle möjliggöra byggnation av hyreslägenheter ovanpå garage och kontorsbyggnader. Det skulle också möjliggöra att man kan blanda olika upplåtelseformer i samma hus. · Planprocessen behöver reformeras och handläggningstiderna ses över. Det är viktigt att medborgare som berörs av planen ska kunna komma in så tidigt som möjligt i planprocessen. Inför planbeslut ska fullgoda konsekvensbeskrivningar göras, i synnerhet för hur planen påverkar barns, äldres och funktionshindrades situation. · Skatteutjämningssystemet måste justeras så att kommunerna åtminstone inte har en nackdel av att bygga nya bostäder och öka sin befolkning. Konkurrensverket för att få ett samlat grepp över byggbranschens kostnader och för att förbättra konkurrensen. Det är mycket viktigt att bryta den rådande oligopolsituationen inom byggsektorn. Fru talman! Dessa åtgärder tror vi skulle innebära början till en kursändring för att få till stånd en ökad hyresrättsproduktion. Det är samtidigt viktigt att kvaliteten i våra bostäder och bostadsområden säkras. Det innebär att både ny och ombyggnader ska ske med beaktande av arkitektoniska och estetiska värden och den omgivande miljön. Samtidigt kan man konstatera att dagens bostadsmarknad är i obalans. I vissa kommuner rivs hyreslägenheter på grund av brist på hyresgäster. Här måste andra faktorer till för att stimulera kommunens invånare att bo kvar. En god samhällsplanering innebär olika metoder i tillväxtorter jämfört med avfolkningsområden. Våra avfolkningsområden blir allt större, och i dag lever 55 % av befolkningen i kommuner med bostadsöverskott, överdimensionerade infrastrukturer och ödsliga torg. Sedan 1995 har 208 av Sveriges kommuner minskat sin befolkning. Denna utveckling ställer stora och utmanande krav på planerarkompetensen i dessa kommuner. Detta innebär att kunna krympa kostymen så att den passar till dagens situation. Det måste ges förutsättningar för att kunna vidareutveckla en kommun med vikande befolkningsunderlag. Boendepolitiken i Sverige kan inte längre utformas lika över hela landet. Det Stockholm kräver för att kunna utvecklas är helt olikt det som krävs i Norsjö i Västerbotten eller på Tjärnö i Bohuslän. Jag har några korta kommentarer till vår budget där vi har en ny anslagspost som vi anser vara viktig och som Ulla-Britt Hagström nämnde i sitt anförande. Den gäller innemiljön. Kristdemokraterna har för nästa år anslagit 25 miljoner kronor mer för att förbättra miljön inom framför allt våra skolor, förskolor och gruppboenden. Innemiljön har stor betydelse för vårt välmående eftersom vi tillbringar större delen av vår tid inomhus. Undermålig ventilation, obeprövade bygg och inredningsmaterial liksom fukt och mögelskador bidrar till att människor upplever besvär. Den stora ökningen av allergier och annan överkänslighet beror till stor del på dålig inomhusluft, fukt och mögel. Bostadssituationen för studenter fortsätter att försämras, och totalt står ca 40 000 i kö för att få en studentbostad. Köerna gäller både för rum som för lägenhet. Studenter måste tacka nej till utbildningsplatser eftersom de inte kan få tag i en bostad. Andra studenter hoppar av för att de inte klarar flackandet mellan kortvariga bostäder i andra, tredje eller t.o.m. fjärde hand. Det är mot denna bakgrund som kristdemokraterna i sin budget anslagit 10 miljoner kronor mer än regeringen till studentbostäder och samtidigt vill förlänga bidragsgivningen till att gälla även år Under tiden hoppas vi att villkoren för bostadsproduktionen ändrar inriktning genom de förslag jag redogjorde för så att inga ytterligare bidrag behöver ges. Det finns också ett behov av en mer förutsättningslös genomgång av bostadspolitiken sett ur ett ungdomsperspektiv. Utgångspunkten bör vara det faktum att ungdomar inte har samma höga krav på sin första bostad som de krav som ställs på övrig bostadsproduktion. Det finns därför ett behov av att utveckla metoder för byggande av billiga och funktionella ungdomsbostäder - gärna ihop med ungdomarna. Harald Bergström kommer i sitt anförande att ta upp bostadsbidragens utformning. Jag lämnar den frågan nu. För tids vinning yrkar jag inte bifall till någon reservation, men jag står självklart bakom alla våra reservationer.
Fru talman! Tidigare i debatten har vi tagit upp frågan om den sänkta byggmomsen. Vi har kunnat konstatera att Dinkelspiel tillsammans med den borgerliga regeringen inte lyckades - eller inte ens hade en önskan - att förhandla fram ett undantag för Sverige när det gäller momssatserna. Det här går inte. Vi är rätt många som tycker att det hade varit bra att använda sig av den sänkta byggmomsen. Vi kan inte det. I stället inför vi ett investeringsbidrag som framför allt är riktat till dem som efterfrågar billiga hyreslägenheter - den första bostaden. Jag ställer mig lite undrande till förslaget om speciella ungdomsbostäder. Hur gammal ska man vara när man flyttar in, och hur gammal ska man vara när man flyttar ut? Var går gränsen? Hur länge får man bo där? Hur länge kan man kalla sig ungdom? Är det inte rimligare att vi ser till att det i stället byggs billiga, vettiga, mindre lägenheter - ettor, tvåor och treor - som alla kan efterfråga och bo i, oavsett om man är 19, 27, 38 eller 50 år gammal? Vad är poängen med att bygga lite sämre bostäder för en viss grupp? Vad är poängen med att man måste flytta, om man trivs där man bor, därför att man fyller år?
Fru talman! Den första frågan gällde sänkt byggmoms. Vi vill alltså göra en utredning. Om det i dag kostar 25 % mer att bygga - så mycket är byggmomsen - vad skulle det då innebära att man sänker den till 12 eller t.o.m. 6 %? Skulle också kostnaderna minska till den nivån? Det är vår hypotes, och det är därför vi vill ha en kostnadsutredning. När det gäller ungdomsbostäder hade vi denna diskussion uppe för något år sedan, och då kom Boverket med råd om hur man skulle göra. Man ändrade också lagen när det gällde studentbostäder, så att det inte behövdes mer än en rad med fönster och längden på köksinredningen kunde minska osv. Vi tycker att det var ett steg i rätt riktning. I dag är det oerhört stora krav på hur bostäderna ska se ut. Och det är bra - det är egentligen inte fel. Men jag vet också av egen erfarenhet att när ungdomar flyttar hemifrån har de inte så stora krav. De vill gärna flytta hemifrån, och då kan de också tänka sig att bo lite enklare. Under den tid jag själv var student och när jag flyttade hemifrån fanns det stora områden i Göteborg där man kunde bo, i Haga och Landala, där toaletten fanns nere på gården. Det var helt okej. Men allt det har rivits, och det har blivit otroligt dyra bostäder där i stället. Det finns alltså inte möjlighet för ungdomar att flytta hemifrån i dag. Fler och fler ungdomar blir mambor, och det är det vi vill råda bot på.
Fru talman! Jag vill tala om byggmomsen igen. I den stora bostadspolitiska utredning som gjordes i mitten på 90-talet hade man den här diskussionen uppe. Man insåg även där att byggmomsen hade varit ett ganska bra sätt att komma åt byggkostnaderna och sänka boendekostnaderna, förhoppningsvis, indirekt. Men det går inte. Jag vet inte hur många utredningar vi ska behöva göra som kan komma fram till exakt samma sak, att det inte är möjligt. Det blir lite trams av det här. Det vore kanske bättre att svara på den andra frågan jag ställde: Eftersom det här inte är möjligt, är det då inte ganska vettigt med investeringsbidrag som kompenserar? Vi kan dessutom spetsa dem och rikta dem mot framför allt de byggprojekt som är viktiga, där vi kanske rentav kan sätta ett hyrestak. Man ska nog hålla isär studentbostäder och ungdomsbostäder. Det är för mig två olika begrepp - det är många ungdomar som inte är studenter. Ungdomsbostäder är något som är speciellt riktat till ungdomar som hel grupp. Om ni vill bygga speciella bostadsområden för ungdomar med toaletter på gården vet jag inte riktigt om vi kan bli överens. Att studentbostäderna har vissa speciella normer är okej. De är ett tillfälligt boende på en annan ort än där man normalt sett bor. Men att börja bygga sämre bostäder som folk får bo i tills de fyllt ett visst antal år och sedan måste flytta ut från är en fullständigt bakvänd politik. Vi ser alltfler människor som är ensamma. Antalet ensamhushåll ökar. Det är gott om folk som behöver små, vettiga, rimliga lägenheter till rimlig kostnad. Det är bättre att i så fall använda investeringsbidragen till att bygga sådana här bostäder, se till att det blir en vettig hyreskostnad, se till att det är en bostad där man kan stanna kvar under ganska lång tid av sitt liv, och inte bara tillfälligt mellan 21 och 29 år.
Fru talman! Det går inte att sänka byggmomsen, säger Sten Lundström - massor av utredningar har kommit fram till att det inte går. Bl.a. en utredning som heter Från byggsekt till byggsektor kom fram till att vi har Europas dyraste byggmaterial på grund av att vi har 60 % på avgifter och skatter i produktionskostnader. Vi menar att det är totalt fel. Någonting måste göras åt detta. Det är därför det kostar så mycket att bygga, dvs. vårt byggmaterial är så dyrt. Vi menar att ett sätt att komma till rätta med detta är att titta på byggmomsen. Ett annat sätt är att se till att byggkonkurrensen ökar. Vi har i dag fyra stora byggherrar, och det är alldeles för lite. Vi måste se till att den konkurrensen också ökar. När det gäller studentbostäder kontra ungdomsbostäder menar jag inte att man ska bygga som det var förr. Jag bara tog det som exempel på att de krav som unga människor har när de flyttar hemifrån inte är så stora. Som jag sade, är detta min egen erfarenhet i vår familj. Man tycker att det är så roligt och trevligt att få en egen bostad att man är beredd att gå ned i krav. Därför bör vi titta på detta. Inte minst har vi kristdemokrater motionerat - vi har faktiskt riksdagens yngsta ledamot - om att man just borde titta på detta att ungdomar i dag ska slippa vara mambor och få möjlighet att flytta hemifrån till eget boende.

Fru talman! Jag kommer att ägna mitt anförande åt bostadsbidragen. I betänkandet behandlar vi anslaget till bostadsbidragen år 2002, bostadsbidragens utformning på längre sikt och dessutom propositionen som handlar om reglerna för eftergift av felaktigt utbetalda bostadsbidrag. Det som rör anslagen innebär att 3 998 miljoner kronor anvisas för bostadsbidragen för år 2002. Då har hänsyn tagits till det förslag i budgetpropositionen som innebär att den bidragsgrundande inkomsten för studenter fortsätter att räknas på samma sätt som i den temporära lag som infördes från den 1 juli i år, dvs. att 80 % av studiebidraget ska räknas som inkomst vid beräkning av bostadsbidragen. Den lagen föreslås gälla även under år 2002. Anslagen till bostadsbidragen har minskat under en följd av år. I motioner som behandlas i detta betänkande finns förslag om att minska bostadsbidragen ytterligare. Moderaterna vill minska med Folkpartiet med 340 miljoner, medan Kristdemokraterna vill öka anslaget med 730 miljoner. Fru talman! Bostadsbidragen har varit föremål för många överväganden och ändringar. Fram till 1994 var det kommunerna som administrerade bostadsbidragen. Bidraget bestod av en statlig del och en kommunal del. År 1994 blev det en statlig angelägenhet, och administrationen av bostadsbidragen flyttades från kommunerna till försäkringskassorna. Om man blickar tillbaka ser man att antalet hushåll med bostadsbidrag var som högst år 1976 och uppgick till 596 000, och 1989 var det som lägst och uppgick till 243 000. År 1995 hade det stigit igen till 568 000 hushåll, och det var nästan lika stort som år 1975. Antalet barnfamiljer som hade bostadsbidrag har också minskat, från 570 000 hushåll 1975 till 230 000 år 1989. År 1991 ökade antalet familjer med bostadsbidrag för första gången, och därefter har antalet fortsatt att öka. Den största ökningen skedde Under 1980-talet var utgifterna för bostadsbidragen tämligen konstanta i löpande priser. Det var högkonjunktur och låg arbetslöshet. Arbetslösheten var 3,5 % år 1983 och minskade till 1,5 % år 1990. Sedan ökade arbetslösheten. År 1991 var den 3 %, och den fortsatte att öka till 8,2 % år 1993. År 1994 vände utvecklingen något, och arbetslösheten minskade till Det innebär att utgifterna för bostadsbidragen ökade kraftigt under första halvan av 1990-talet. Det var delvis med anledning av skatteomläggningen i början av 1990-talet då hushållen fick bära en större andel av bostadens kostnader. Ökningen av bostadsbidragen var motiverad för att skydda ekonomiskt svaga hushåll. Men kostnadsökningen berodde också på den samhällsekonomiska utvecklingen i stort. En allmänt försämrad ekonomisk situation för många hushåll, hög arbetslöshet och höga realräntor bidrog till de ökade kostnaderna för bostadsbidraget. Vi kommer ihåg att även statens ekonomiska situation var besvärlig, och vi gjorde besparingar på många områden. 1997 förändrades bostadsbidragen, och det man då ville uppnå var att häva den kraftiga kostnadsutvecklingen, förebygga överutnyttjande av bostadsbidragen och stärka kostnadskontrollen. När administrationen av bostadsbidragen övergick från kommunerna till försäkringskassorna 1994 hade reglerna för bostadsbidrag förändrats. Från att bidraget tidigare hade beräknats på inkomster enligt taxeringen året före bidragsåret skulle bidragstagaren själv uppge sin beräknade inkomst för tolv månader framåt. Det årliga ansökningsförfarandet slopades, och kassorna skulle i stället göra en efterkontroll efter Jag arbetade på försäkringskassan 1994. Jag kommer ihåg att vi av kommunens handläggare varnades för att de nya reglerna för bostadsbidrag inte skulle komma att fungera som det var tänkt. Utifrån sina erfarenheter drog de slutsatsen att kostnaderna för bostadsbidragen skulle rusa i väg och att trovärdigheten för bostadsbidragen skulle försämras. Från många bidragsmottagare mötte försäkringskassan i stället en glädje över att de regler som kommunerna tillämpat hade ändrats och administrationen lagts på försäkringskassan. Det många var irriterade över i kommunens handläggning var de efterkontroller som resulterade i att man flera år efter det att bidraget hade betalats ut blev återbetalningsskyldig. Det var vanligt att stora belopp återkrävdes, och det gjordes flera år efter bidragsåret. I början av 1994 steg utgifterna för bostadsbidragen kraftigt. Kommunens handläggare hade kanske spått rätt. Det visade sig att många hade svårt att uppskatta sina inkomster. Analyser som gjordes vid två försäkringskassor visar att andelen med för höga bostadsbidrag var 66 respektive 70 %. Det var så många bidrag som sänktes eller drogs in. I genomsnitt hade 420 kr för mycket per månad betalats ut. I en riksomfattande undersökning med slumpmässigt utval visade det sig att 60 % av bostadsbidragen vid efterkontrollen sänktes eller drogs in. Den felaktiga utbetalningen var i genomsnitt drygt 400 kr per månad. I 23 % hade för lite bostadsbidrag betalats ut, och i 17 % var det rätt belopp som hade betalats ut. Fru talman! Jag vill redovisa den här bakgrunden eftersom vi i nuvarande bostadsbidragssystem ofta talar om den dåliga träffsäkerheten. När vi övergick till nuvarande regler med preliminära bidrag som stäms av mot taxeringen ser vi att det är ca 40 % som fått för lite, 40 % som fått för mycket och ca 20 % som fått det de ska ha. Vi ser att det inte är så stor skillnad mot det tidigare systemet med inbyggda efterkontroller. Nu betyder inte det här att vi socialdemokrater är helt nöjda med dagens bostadsbidrag. Jag vill ge den här bakgrunden för att belysa att mycket är provat tidigare och att ändringar behöver analyseras noga för att det inte ska uppstå andra negativa effekter. Den slutsats som kan dras av hittills gjorda uppföljningar är att bostadsbidragen motsvarar de uppsatta målen, att bidragen i första hand går till ekonomiskt svaga hushåll, och för den skull anser vi socialdemokrater att vi även i fortsättningen ska följa upp och utvärdera bostadsbidragen. Fru talman! I propositionen 2001/02:9 föreslås en ändring av reglerna för eftergift. Det har visat sig att de nuvarande reglerna tolkats mycket restriktivt. En prövning av betalningsförmågan har i regel inte kommit till stånd om inte anmälningsplikten är uppfylld. Försäkringskassorna har också tolkat möjligheterna till att pröva eftergift olika. Det regeringen nu föreslår, och som utskottet tillstyrker, är att eftergiftsprövning bör vara möjlig i vissa fall även om bidragstagaren inte fullgjort sin anmälningsskyldighet. Det gäller i de fall bidragstagaren skäligen inte bort inse att anmälningsskyldighet förelåg. I propositionen ges exempel på några situationer, t.ex. när inkomständring inträffar efter det att bidraget upphört för socialbidragstagare där socialbidrag och bostadsbidrag tar ut varandra och i de fall där försäkringskassan beviljar en socialförsäkringsförmån som påverkar bostadsbidraget. När det gäller bostadsbidragens utformning på längre sikt finns det olika uppfattningar från de olika partierna. Det är Moderaterna som inte vill att bostadsbidragen ska vara kvar. Centern vill minska behoven av bostadsbidrag. Folkpartiet vill successivt minska bostadsbidragen och öka det generella barnstödet. Kristdemokraterna talar om att det nuvarande bostadsbidraget medför stora försämringar för i första hand ett stort antal barnfamiljer och vill att den samlade familjeinkomsten läggs till grund för bostadsbidraget. Vänsterpartiet vill ha en översyn för att anpassa bostadsbidragen till hyres och inkomstutvecklingen. De tar dessutom upp några förslag som utskottet tidigare genom tillkännagivande till regeringen redan aktualiserat. Vi socialdemokrater anser att bostadsbidragen behövs som ett bostadspolitiskt instrument. Det känns för oss naturligt att man ska kunna efterfråga en bra bostad även om man har låga inkomster. Det fina med bostadsbidragen är att hushåll som har bostadsbidrag inte behöver känna sig utpekade. De kan bo i samma sorts bostäder som andra hushåll med bättre ekonomi. Vi behöver inte speciella bostäder för dem som har sämre ekonomiska förutsättningar. Vi vet också att om bostadsbidragen ska göras om till generella bostadsbidrag innebär det att kostnaderna ökar rejält om man ska kunna uppnå att skapa samma ekonomiska möjligheter för de hushåll som är beroende av bostadsbidrag. Ett generellt bidrag med samma utgiftsram skulle ge lite till alla, och de som är i behov av bostadsbidrag för att kunna bo rimligt skulle inte få det stöd som de behöver. Kristdemokraterna tar upp frågan om försämring för ett stort antal barnfamiljer med anledning av att antalet ensamstående ökar och sammanboende minskar. Jag har sett tillbaka några år och ser att från 1975 till 1985 var antalet sammanboende med barn större än antalet ensamstående med barn. Från 1986 och framåt har det hela tiden varit så att flera ensamstående än sammanboende haft bostadsbidrag. Den utvecklingen påbörjades redan 1986, dvs. långt före ändringen av reglerna 1997. Flera av de förslag som tas upp i reservationer och motioner har utskottet haft uppe till avgörande tidigare. En del, såsom frågan om bostadsbidragens roll och effekter för socialbidragstagare och arbetslösa och barns försäkringsersättningar och förmögenhet, har antingen resulterat i tillkännagivande till regeringen eller hänvisats till den familjepolitiska utredningen. Den familjepolitiska utredningen bereds nu inom Socialdepartementet, och de frågor som utskottet fört till regeringen genom tillkännagivande är också föremål för beredning. Med det anförda yrkar jag i likhet med Lennart

Kammaren återupptar sina ajournerade förhandlingar. Då är det dags för frågestund. Följande statsråd kommer att delta: vice statsminister Lena Hjelm Vice statsministern besvarar allmänpolitiska frågor. Frågor till övriga statsråd förutsätts beröra deras ansvarsområden inom regeringen. Jag vill erinra om att detta är en frågestund och att fråga såväl som svar icke får vara längre än en minut vardera.

Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till finansministern om hans helhetssyn när det gäller det statliga Teracom, som ska bygga ut digital-TV. Regeringen har ju bestämt att det nya TV-nätet, digitalnätet, ska byggas ut via marknätet. Men det statliga Teracom har brist på pengar. I dag, på en bolagsstämma som pågår just nu - jag har kallelsen här - begär man minst 1,3 miljarder i tillskott. Jag skulle vilja höra hur finansministern, som har ett övergripande ansvar för ekonomin, ser på den här prioriteringen - att lägga pengar till ett statligt bolag när vi behöver massor av resurser inom skola, vård, vägar osv. Ta t.ex. lärartjänster. 1,3 miljarder motsvarar 4 000 lärartjänster på ett år. Jag skulle vilja höra hur finansministern ser på den här typen av ekonomisk prioritering då det gäller att subventionera ett statligt bolag.
Herr talman! Det handlar inte om subventioner. Det handlar om att skapa en möjlighet för det berörda företaget Teracom att säkerställa sin verksamhet så att TV-tittarna i landet får goda alternativ. Det handlar inte om några statliga subventioner. Det handlar inte om pengar som tas från statsbudgeten. Ulf Nilsson kan vara lugn på den punkten. Det är inga skolor eller annan verksamhet som konkurrerar med de resurser som Teracom behöver. Regeringen kommer på annat sätt att se till att Teracom för de förutsättningar man behöver för att kunna fullfölja sin verksamhet. Det tror jag att TV tittarna i sista hand är glada för.
Fru talman! Jag anser inte, naturligtvis, att det är statens uppgift att garantera en viss typ av tekniskt system för hur vi ska få in TV-bilder i våra TV burkar. Men om nu finansministern anser det skulle jag gärna höra vad han menar med att det ska finansieras på annat sätt. Det är ändå nya pengar som ska skjutas till på ett eller annat sätt.

Herr talman! Jag får väl upprepa mitt förra svar, eftersom Ulf Nilsson inte hörde vad jag sade. Jag sade att den statliga budgeten inte kommer att belastas med några nya kostnader för Teracom. Det är alltså inget budgettak som riskerar att spräckas. Nu har jag sagt det två gånger, men jag är beredd att säga det en tredje gång om det inte uppfattas. Regeringen kommer på annat sätt, via garantier, att se till att verksamheten kommer att kunna fullföljas. I motsats till Ulf Nilsson tycker jag att det i det här läget är viktigt att TV-tittarna får en mångfald i sina möjligheter. Jag är rädd att det finns en stark privat monopolambition på området, och det är det som Teracom ska försöka förhindra - att vi får bastanta privata monopol som förstör för oss TV-tittare.
Herr talman! Det finns en växande oro över hela landet för ett hårdare samhällsklimat och en känsla av att inget händer när brottslingar begår brott. Därför vill många se fler synliga poliser. Socialdemokraterna stängde ju Polishögskolan i fem terminer i mitten av 90-talet, och där förlorade vi tusen välbehövliga poliser. Nu menar regeringen att det hålet håller på att fyllas igen. Samtidigt kommer polisen snart att sakna fungerande radiokommunikation. Ett gemensamt projekt om att hela public safety-sektorn, som det heter, skulle få gemensam radiokommunikation med TETRA-standard har nu havererat, och nu håller polisen på att själv utveckla ett eget radiokommunikationssystem. Kostnader i nära miljardklassen nämns, och inga medel har tillskjutits. Därför är min fråga till justitieministern: Kan justitieminister här i dag garantera kammaren och svenska folket att notan för detta nya radiokommunikationssystem till ingen del kommer att äventyra polisförsörjningen?
Herr talman! Det är riktigt att det öppnas nya förutsättningar för fler poliser. I går invigdes ytterligare en ny polisutbildning i Växjö. Antalet poliser kommer att fortsätta att växa, och det kommer det att göra trots att det behövs ett nytt radiokommunikationssystem inom polisen. Frågan om kommunikationen inom olika delar av samhället har ju diskuterats. Det som är speciellt för polisen är att vi måste ha detta till utgången av år 2003. Det är därför jag kan garantera att det kommer att bli en radiokommunikation för polisen och att detta kommer att finansieras. Den saken är redan klar.
Herr talman! Jag hävdar, Thomas Bodström, att det inte är klarlagt hur det ska finansieras. De pengar som har tillskjutits till rättsväsendet ska, har det explicit sagts, gå till att få fram nya poliser. Regeringens ambition just nu är att fylla igen den grop som ni själva grävde i mitten av 90-talet. Vi kommer då att landa på lite drygt 17 000 poliser i Sverige. Problemet är att om vi talar om så pass dyra investeringar som ny radiokommunikation i miljardklassen och justitieministern inte kan ge ett rakare besked än vad han gjorde nu så finns det ingen annanstans att ta dessa pengar än från polisförsörjningen, som då hotas i en verksamhet där 75-80 % täcks av personalkostnader. Min slutsats får då bli att svenska folket inte kommer att få de nya poliser som det så väl behöver och vill se på gator och torg.
Herr talman! Jo, om Fredrik Reinfeldt hade läst lite noggrannare skulle han ha sett att det uttryckligen står att regeringen avser att återkomma med de medel som behövs. Detta gäller för att kunna uppfylla ambitionen med att öka antalet poliser, och det gäller också för att klara den tekniska utrustningen såsom radiokommunikationen.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till socialministern, detta med anledning av de skriverier som har förekommit i medierna om att försäkringskassan i Uppsala går ut och uppmanar läkare i Uppland att inte sjukskriva gravida kvinnor. Jag har också tagit del av att socialförsäkringsminister Ingela Thalén har sagt att man ska se över frågan.
Herr talman! På frågan finns ett mycket enkelt svar: De som är sjuka och mår dåligt ska bli sjukskrivna. Det är ganska enkelt. Problemställningen är ju alldeles klar. Sjukersättning ska utgå om du faktiskt är sjuk. Den diskussion som förts gäller huruvida det finns några som använder försäkringen av andra skäl, och det är naturligtvis mycket problematiskt. Men alla som är sjuka, även unga gravida kvinnor, ska naturligtvis ha sjukersättning.
Herr talman! Det är ju mycket förvånande att man kan gå ut med ett sådant här krav, dvs. att läkarna inte ska sjukskriva dessa kvinnor. Detta är ju en medicinsk bedömning. Jag tycker att det är att ifrågasätta läkarkåren att påpeka att denna ska vara återhållsam vad gäller sjukskrivningar. Skulle det nu visa sig att det finns många gravida kvinnor som är sjukskrivna och att försäkringskassan inte kan hålla budgetramarna hoppas jag verkligen att man ser till att det medicinska utlåtandet ska vara övergripande över det ekonomiska.
Herr talman! Än en gång, vi har ett sjukförsäkringssystem som garanterar alla rätt till ersättning när man är sjuk. Bedömningen görs av läkare. Det gäller gravida kvinnor lika väl som många andra. Den diskussion som har förts i Uppsala finns det anledning att följa upp för att se om det finns någon osäkerhet i regelverket. Min kollega Ingela Thalén har redan förklarat att det naturligtvis gäller att se till att det inte finns någon otydlighet på den punkten. Men de kvinnor vars läkare bedömer att de är sjuka och behöver vara hemma ska naturligtvis ha rätt till sjukersättning.
Herr talman! Jag vill också vända mig till socialministern och ställa en fråga. Det gäller Retts syndrom. Det är en ovanlig sjukdom, som ger mycket grava funktionshinder. Sjukdomen drabbar dessutom enbart flickor. Det föds i dag tre-fyra flickor per år med Retts syndrom. I dag är de ca 200 i hela landet. Det säger sig självt att vi inte kan bygga upp en kunskap i alla landsting i landet, utan det finns ett center. Det ligger på Frösön. Det centret har stora kunskaper och kan ge det stöd som de här flickorna och familjerna behöver. Detta center har byggts upp med statliga medel. Man har också fått s.k. Dagmarpengar. Men nu visar det sig att de här pengarna successivt kommer att försvinna och man ska så att säga stå på egna ben. Det innebär att det blir stora kostnader för de landsting som ska skicka flickorna för undersökning. Det i sig innebär att väldigt få flickor i landet får det stöd och den hjälp de behöver. Jag undrar: Är det rimligt att ett sådant center, med ett så litet underlag, ska klara sig helt på egen hand? Borde inte staten gå in och stödja det här centret också i fortsättningen?
Herr talman! Precis som Sonja Fransson påpekar bedrivs verksamheten vid Rett Center i Östersund alldeles lysande. Jag har haft förmånen att besöka verksamheten och se vad det är som uträttas. Det problem man nu har är att det är för få landsting som skickar familjer inom sitt eget ansvarsområde till Östersund. Vi har förklarat att vi ska ta upp en diskussion med Landstingsförbundet om detta. När vi gick in med Dagmarpengar var avsikten inte att de skulle klara ekonomin på egen hand, utan att tillräckligt många landsting skulle ge stöd till familjer som skulle åka till Rett Center för att verksamheten skulle gå runt. Nu är man orolig för att man inte får så pass många barn som kommer till Rett Center i Östersund att det innebär bekymmer för ekonomin. Vi ska nästa vecka träffas i det nationella rådet för vårdfrågor och kommer då att ta upp frågan hur vi ska rekommendera landsting att i ökad utsträckning använda Rett Center. Det är, precis som Sonja Fransson säger, så få som har drabbats av detta problem att man bara kan ha ett center. Det är i Östersund. Det måste fler landsting utnyttja.
Herr talman! Tack för det svaret. Det gläder mig mycket att det pågår en diskussion om de här frågorna. Jag kan konstatera att enligt den senaste statistik jag fått har 26 av landets ca 200 flickor med detta syndrom just nu tillgång till utredning, kunskap och stöd. Det är inte så att man blir frisk. Det är ett livslångt funktionshinder. Men man behöver verkligen hjälp med allt stöd, all kunskap, all forskning som bedrivs runt detta. Svaret gläder mig. Jag hoppas verkligen att vi kan komma fram till en bra lösning och att landstingen också använder sig av den här kunskapen så att flickorna får ta del av hela kunskapen.
Herr talman! Vi har gått igenom och sett efter hur många landsting det är som använder resurserna i Östersund. Det är lite förbluffande att det varierar så mycket. Det är inte, som man kan tro, en följd av avståndet till Östersund. Det är visserligen sant att de norrländska landstingen använder Rett Center i mycket högre utsträckning än andra. Men flera landsting i södra Sverige använder det i princip för alla barn som har drabbats. Ett bekymmer är att Stockholms läns landsting inte använder sig av det annat än i begränsad utsträckning. Vi får naturligtvis diskutera vad det beror på, om man anser att den kapaciteten finns i det egna landstingsområdet, vilket experterna bedömer att det inte gör. Det handlar om att diskutera med de landsting som inte utnyttjar den här kunskapen till stöd för familjerna. Vi vet att alla familjer som har drabbats av detta, vars flickor har Retts syndrom, känner värdet av att ha tillgång till den kunskap och de erfarenheter som finns i Östersund.
Herr talman! Jag vill fråga försvarsministern om helikopterverksamheten i Norrland. Försvarsmakten har ett avtal med Västerbottens läns landsting om beredskap med en ambulanshelikopter i Lycksele. Avtalet löper fram till november nästa år. Enligt uppgift har regeringen beslutat att den verksamheten ska upphöra, trots att det finns helikopterresurser i skvadronen i Boden för att fortsätta med verksamheten. Verksamheten belastar inte heller Försvarsmaktens budget, eftersom landstinget betalar för den här verksamheten. Min fråga till ministern är: Vad är orsaken till att man inte i framtiden vill använda och samnyttja militära helikopterresurser med det civila samhället?
Herr talman! Det är Försvarsmakten som har sagt upp avtalet. Man gör det mot bakgrund av att man anser att man inte har resurser i dagsläget att kunna ha det åtagandet. Man vill prioritera den militära huvuddelen av sin verksamhet. Jag vill understryka att Försvarsmakten fortfarande kommer att kunna tjänstgöra med s.k. nödtransporter. Det är inte den delen som Försvarsmakten på det här sättet anser sig behöva lämna på grund av sina egna inre resurser.
Herr talman! I Finland har man väckt tanken om en gemensam räddningshelikopterverksamhet med Sverige för just övre Norrland och finska Lappland. Idén är att det ska finansieras med hjälp av Interregmedel från EU. Undersökningar har gjorts, och man säger från Finland till mig att man har fått positiva signaler. Nu har tyvärr svenskarna sagt: Vi är inte intresserade av den här verksamheten. Jag frågar mig: Varför denna njugghet? Är det inte positivt med samordning av verksamheter mellan EU-länderna, i synnerhet sådan verksamhet som berör människors säkerhet?
Herr talman! Det här initiativet är fullt möjligt att ta för dem som vill upphandla tjänster. Det Försvarsmakten har sagt är att man för närvarande inte har fysiska och personella möjligheter att åta sig uppdrag utanför det som är Försvarsmaktens egentliga uppgifter, med undantag för den nödhelikopterverksamhet man kan bedriva.
Herr talman! På TV-nyheterna i morse kunde man se en snutt från kvällens TV-program Kalla fakta. Där hävdar en polisinspektör med ungefär 30 år i yrket bestämt att det inom polisen inte sällan händer att man tar till mer hårdhänta metoder beroende på vilken hudfärg den person har som blir föremål för ett gripande, alltså ju mörkare hudfärg, desto hårdare metoder. Som jag ser det är det skandalöst om det verkligen fungerar på det här sättet. Åtgärder måste sättas in omedelbart. Det här strider mot en rad beslut som vi har fattat här i riksdagen. Det strider mot uppfattningen att alla ska ha lika värde inför lagen.
Herr talman! Jag vet inte riktigt om jag uppfattade frågan. Men det är svårt att kommentera ett TV program som jag inte själv har sett. Jag har inget belägg för att det skulle förekomma några trakasserier eller att man skulle behandla personer på annat sätt på grund av hudfärg. Tvärtom är man mycket noga inom polisen med att se till att det inte går till på det sättet. Men jag har alltså inte sett det TV-program som nämns.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag har förstås förståelse för att ministern måste få se programmet först. Men jag konstaterar att det är en polisinspektör med 30 år i jobbet. Det krävs nog ganska mycket för att han ska framträda med den ståndpunkten. Dessutom tillägger han att brottsoffer som har en annan etnisk bakgrund, är mörkhyade, drabbas av att polisen inte är lika noggrann med att ta upp vittnesmål som styrker deras berättelse. Man lyssnar mer noggrant på förövaren om denne har rätt hudfärg så att säga. Jag hoppas att ministern kommer att titta på programmet och följa upp det här om det visar sig ligga någonting bakom den kritik som framförs.
Herr talman! Jag har en fråga till Lars Engqvist om dioxin i fiskkött. På regeringens hemsida kan man läsa att en av målsättningarna med regeringens välfärdspolitik är att främja människors hälsa och förebygga sjukdom och skador. Socialdepartementets och Lars Engqvists uppgift är att bistå regeringen i det arbetet. Jag undrar vad Lars Engqvist i egenskap av hälsominister anser om regeringens beslut att driva fram ett undantag på EU-nivå som gör det möjligt att sälja fisk till svenska medborgare med högre halter av giftet dioxin än det gränsvärde som fastställts.
Herr talman! Det finns en arbetsfördelning inom regeringen som är väl genomtänkt på följande sätt: Jag som socialminister och hälsominister är ansvarig för folkhälsofrågor. Jordbruksministern är ansvarig för livsmedelssäkerhet. Jag har försäkrat mig om att man när man har bedömt frågan om dioxin i östersjöfisken har tagit hänsyn till den expertis som man förfogar över och gjort en bedömning utifrån de krav på livsmedelssäkerhet som vi har med hänsyn till de krav vi ställer på folkhälsoområdet. Jag har ingen annan uppfattning än jordbruksministern i det fallet och anser att man måste ha tillåtelse att väga frågan om dioxininnehåll i fisken mot andra bedömningar som man gör när det gäller livsmedel. Den bedömning som har gjorts är helt enkelt att om man äter fisk i begränsad utsträckning och fisken således ingår i en allsidig kost, löper man faktiskt inte sådana risker att det finns anledning för oss att följa EU:s restriktioner. Vi kan med gott samvete ur folkhälsosynpunkt försvara det ställningstagande vi har gjort.
Herr talman! Dioxin är ett starkt verkande gift som bevisligen kan ge upphov till fosterskador, nervskador och cancer. Därför tycker jag att det hade varit bra med ett tydligare ställningstagande mot undantaget från socialministerns sida. I EU ska snart utbildningsministrarna, om jag förstått saken rätt, fatta beslut i den här frågan, på samma sätt som kulturministrarna nyligen fattade ett beslut om att häva ett vapenembargo mot norra Afghanistan. Det kanske också är ett led i den här arbetsfördelningen. Jag undrar om social och hälsoministern tycker att det är rimligt att utbildningsministrarna fattar beslut i en folkhälsofråga.
Herr talman! Jag tänkte säga att bara de vet vad de fattar beslut om så är det väl alldeles utmärkt. Men nu är det ju så, som Matz Hammarström mycket väl vet, att i EU är rådet ett och samma oavsett vilka det är som sammanträder. Men förberedelserna av frågorna hanteras av varje område för sig, dvs. att hälsofrågor diskuteras av oss hälsoministrar emellan, och när man talar om jordbrukspolitik eller livsmedelssäkerhet diskuteras detta av ett annat råd. Sedan kan frågan om det formella beslutet gå över till nästa råd som sammanträder, och då kan det vara kulturministrarna eller utbildningsministrarna som fattar det formella beslutet. Men frågan är ju beredd av de ministrar som har ansvar för frågan i sina respektive länder. Sedan är det rätt viktigt att vad vi diskuterar är gränsvärden. Det är inte så att vi tillåter hur mycket dioxin som helst i fisken, utan frågan är ifall EU:s gränsvärde är rimligt och i enlighet med de krav som vi ställer i det svenska samhället. Det har gjorts en bedömning att EU:s gränsvärde icke är rimligt ur våra synpunkter med de hänsyn vi ska ta och de bedömningar vi gör. Jag tror att man med mycket gott samvete kan säga att här har den svenska regeringen och den svenska jordbruksministern tagit de hänsyn som man bör ta med tanke på folkhälsan.
Herr talman! Vi vet alla att försvarets ekonomi är hårt ansträngd. Vi kanske kommer att landa på ett underskott på 500-600 miljoner innevarande år. Just nu råder det också totalstopp när det gäller frivilligorganisationerna i Sverige, och det är något som oroar. Vi kan göra en enkel jämförelse med en kiosk som stänger ett halvår för att sedan öppna igen och man då tror att alla kunder ska komma tillbaka. Försvarsministern och jag har tidigare diskuterat den här frågan i kammaren. Då var vi uppe i 125 000 i numerär för hemvärnet. Vid nästa diskussion vi hade var vi nere i 90 000. Nu är vi nere i 65 000. I verkligheten är det 69 000. Man talar ju om de nationella skyddsstyrkorna och säger att hemvärnet är en viktig ingrediens, kanske den viktigaste. Ser regeringen någon smärtgräns när det gäller antalet i hemvärnet?
Herr talman! Regeringen har i den proposition som kammaren om några få dagar ska behandla redovisat att vi anser att det är riktigt att använda ett annat mått framgent när det gäller hemvärnet. Vi vill ha en normal förbandsbenämning. Vi talar om bataljoner. Vi kommer att ha ett hemvärn med, vill jag minnas, ca 150 bataljoner. De kan vara uppfyllda personellt i olika hänseenden. De finns som organisation, de har materiel och det ska naturligtvis också finnas personal. Men här kan det ske olika bedömningar från tid till annan. Vi har i dag en nyrekrytering som är positiv. Jag vill minnas att av tio nya hemvärnsmän kommer sju från grundutbildningen mer eller mindre direkt. Vi har en kraftig föryngring i hemvärnet. Det gör att jag anser att vi i dag har en utveckling inom hemvärnet som är tillfredsställande i förhållande till den del som hemvärnet ska utgöra i de nationella skyddsstyrkorna.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Vi talar tyvärr om olika myntslag här. Jag talar om en numerär på 69 000, och statsrådet använder benämningen bataljoner. Det skulle i alla fall vara intressant att veta ungefär hur många de nya bataljonerna kan tänkas innehålla. Rekryteringsmässigt är det inte så positivt som statsrådet säger. Jag var på ett möte i Falun med Dalarnas frivilligorganisationer i måndags. Där, lovar jag statsrådet, var det inte alls de positiva tongångar som statsrådet framför här. Det har funnits planer på en tremånadersutbildning vid exempelvis Dalregementsgruppen och andra grupper ute i landet. Är det något som statsrådet är inne på kan genomföras? Vi har ju haft frågetecken i luften rätt länge om det här. Är det dags att landa i den här frågan? Är det möjligt att klara rekryteringen i framtiden, oavsett om det är bataljoner eller vad vi kallar det för, genom den här korttidsutbildningen. Det skulle vara intressant att höra. Vi kan fortsätta debatten nästa vecka när det gäller försvaret i övrigt.
Herr talman! Det är en i det stora hela positiv försöksverksamhet som har varit med s.k. tremånadersutbildningar. Jag är entydigt positiv till dem. Men det måste kunna avvägas på olika nivåer i Försvarsmakten hur många sådana utbildningar man vill genomföra varje år i förhållande till andra uppgifter. Det är min förhoppning att budgeten för nästa år ska medge att ett antal förband kan genomföra tremånadersutbildningar. Jag vet att de ofta leder till en god övergång, inskrivning, till hemvärnet.
Herr talman! Vi vet att Kaliningrad står inför en rad problem som måste lösas framöver. Ett problem beror på EU:s utvidgning. När Litauen och Polen går med i EU snarligen kommer Kaliningrad att bli en rysk enklav inne i EU land. I dag sker mycket av Kaliningrads handel och kontakter med övriga Ryssland genom olika förmånliga avtal med Litauen och Polen. EU:s regelverk är inte lika generöst i detta hänseende, särskilt när det gäller att utfärda visum till ryssar. Detta kan resultera i att Kaliningrad blir avstängt från omvärlden så när som på sjövägen till Sankt Petersburg. Detta vore mycket olyckligt. Samtidigt försöker vi på olika sätt bygga ut och knyta nya kontakter med Kaliningrad. Min fråga är vad regeringen avser att göra för att se till att de boende i Kaliningrad inte ska få sina möjligheter att resa inskränkta beroende på att man kommer att omgärdas av länder som går med i EU.
Herr talman! Jag tror att under utvidgningsprocessen, mitt i allt det positiva som då äger rum med många länder som kommer närmare oss och närmare varandra, uppstår det också problem. Just Kaliningradområdet har vi länge förstått kommer att innebära en hel del svårigheter geografiskt. Man kan också vända det till att det blir den del av Ryssland som på olika sätt kommer att behandlas lite speciellt, så att det faktiskt, sett med ryska ögon, kommer att vara ett område som kommer att ha särskilda fördelar och förmåner. Det är framför allt så vi försöker att se det. Med den närhet till och grannskap med EU-länder som Kaliningrad kommer att ha kommer man förmodligen att få en spännande utveckling. Det som Carina Hägg pekar på är ju de facto ett problem. Men vi får försöka att vara kreativa och hitta lösningar på det.
Herr talman! Jag är tacksam för att Lena Hjelm Wallén har redogjort för vilka ambitioner och ståndpunkter som regeringen har och för hur man kommer att arbeta med den här viktiga frågan framöver. Jag skulle vilja vara lite mer konkret och göra en jämförelse med hongkongborna. De har ett särskilt tillstånd, ett s.k. Hongkongpass. Det kan vara svårt att ge något besked här i kammaren. Men jag vill ändå väcka tanken på om det systemet skulle gå att kopiera för kalinigradsborna. Sverige skulle kunna ta ett initiativ för att se om man kan lösa knuten med visumreglerna genom att införa ett s.k. Hongkongpass redan före Polens och Litauens inträde i EU.
Herr talman! Även om vi har kunnat se detta problem redan tidigare är jag inte beredd att bara säga ja till förslaget att införa ett system som finna i en annan del av världen. Det är ganska komplicerat. Det här är inte någonting som Sverige, eller för den delen EU, råder över, utan det handlar också om hur Ryssland vill låta en särskild del av sitt land bli behandlat. Okej, det var ett förslag och det finns kanske andra förslag. Vi får fortsätta att arbeta med frågan.
Herr talman! Jag har en fråga till finansminister Bosse Ringholm, som jag är överens med om väldigt mycket i politiken. Men det finns några detaljer som vi ibland är oense om. Det finns en detalj som vi kanske inte är oense om, men det är ett problem som jag skulle vilja ta upp. Vi vill båda ge mer pengar till kommunerna. Det tycker vi är bra, Bosse Ringholm och jag som vänsterpartist. Bosse Ringholm tycker att man ska sänka socialavgifterna. Om Bosse Ringholm hade frågat mig innan hade jag varnat för det på grund av EU, inte på grund av något annat skäl för jag vill också ge pengar till kommunerna. Jag har sagt till Bosse Ringholm att jag tror EU kommer att säga nej. Man kommer att påstå att det strider mot EU:s statsstödsregler och konkurrensregler. EU kommer att säga ja?
Herr talman! Jag är van vid att Lars Bäckström varnar för EU, så det var inget nytt. Det har han gjort i många år. Lars Bäckström och jag har självfallet den gemensamma ambitionen att vi vill stärka kommuners och landstings möjligheter att anställa fler lärare, fler sjuksköterskor, mer vårdpersonal, mer personal inom barnomsorgen osv. Jag är ganska övertygad om att det också går att hitta en teknisk lösning som gör att vi inte kommer att behöva att komma i delo med EU. Det är självklart att det inte är regeringens avsikt att skapa problem i och med det försök som vi nu genomför, att tidigarelägga anställningar i kommuner och landsting under nästkommande år. Jag tror att man kan hitta en linje som varken skapar problem med neutraliteten mellan kommuner och landsting och annan verksamhet eller med de särskilda statsstödsregler som EU har. Det är vår avsikt att vi gemensamt ska kunna hitta en lösning som gör att kommuner och landsting får en bättre ekonomi under nästa år. Därmed kan vi se att det blir fler lärare, fler sjuksköterskor, mer dagispersonal och fler som hjälper de gamla i hemtjänsten. Om vi har detta som övergripande syfte tror jag att vi kan hantera tekniken gemensamt.
Herr talman! Jag är fullständigt övertygad om att det inte är regeringens avsikt att skapa problem. Det är t.ex. ingen människa som har för avsikt att köra i diket, men några gör det ändå. Jag har inte så mycket att fråga om, men jag vill ändå ge några råd. Jag är övertygad om att EU kommer att säga nej. Jag tror inte att denna teknik är framkomlig. Bara en så enkel åtgärd som ett höjt statsbidrag kommer EU inte att bry sig om. Jag tror inte heller att EU kommer att bry sig om vi krediterar skattekontona hos kommunerna, lika för alla kommuner. Det är en annan metod. Men Bosse Ringholm undvek skickligt att svara på frågan, och det är också ett svar.
Herr talman! Jag svarade på frågan, nämligen att jag tror att det är fullt möjligt att konstruera ett stöd till kommuner och landsting som gör att vi undviker kritik och diskussion när det gäller statsstödsreglerna och undviker att komma i konflikt med neutraliteten mellan privata och offentliga verksamheter. Jag tar gärna emot råd från Lars Bäckström och andra. Däremot tar jag inte emot några råd som är dyrbara. Att få ett dyrbart råd som innebär att man ökar utgifterna med 3 miljarder kronor för att spräcka utgiftstacket är ett så dyrbart råd, Lars Bäckström, att det betackar jag mig för.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till justitieministern. Justitieministern ska ju ge sig i väg till Bryssel nästa vecka och diskutera det högaktuella ämnet terrorism. Det finns olika uppfattningar om hur man ska definiera det begreppet. Jag har hört att EU kommissionen och Europaparlamentet inte är överens om definitionen. Europaparlamentet har kritiserat kommissionens förslag och lagt fram förslag till ändringar som är betydligt mer specifika än kommissionens förslag. För att ett brott ska betecknas som ett terroristbrott måste det - och jag citerar parlamentets förslag - "allvarligt störa eller förstöra de grundläggande friheterna, demokratin, respekterandet av de mänskliga rättigheterna och medborgerliga rättigheterna och rättsstaten, vilka ligger till grund för vårt samhälle." Den definitionen garanterar på ett mycket tydligare sätt ringa brott eller politisk verksamhet, berättigade offentliga protester och strejker. Jag anser att det förslaget är betydligt bättre än det som kommissionen har lagt fram. Jag vill därför fråga om justitieministern är beredd att arbeta för parlamentets förslag.
Herr talman! När det gäller definitionen av terrorism nåddes en politisk överenskommelse förra fredagen i EU. Det föranleddes av mycket långa diskussioner. Det fanns visserligen en snäv definition redan från början. Men på svenskt initiativ gjordes det ett klargörande. Det gällde inte för svensk del, utan för att det på europeisk nivå och andra nivåer inte ska råda några missuppfattningar om att det inte kan innebära att t.ex. yttrandefriheten och demonstrationsfriheten på något sätt, även om det begås brott i samband med dessa rättigheter, kan betraktas som terrorism. Detta är regeringens utgångspunkt.
Herr talman! Jag får tacka justitieministern för den informationen. Hur ligger det då till med tanke på Europaparlamentets förslag? Bedömer justitieministern att det här kommer att gå igenom i Europaparlamentet? Nu är Europaparlamentet bara rådgivande till ministerrådet, men det är ändå viktigt att ha hela parlamentet med sig. Är det justitieministerns bedömning att så är fallet?
Herr talman! Det är riktigt att Europaparlamentet bara är rådgivande. Ändå är det oerhört viktigt och förslaget till ändringar ska naturligtvis diskuteras. Men jag vill understryka att regeringens bedömning är att den definition som nu finns och som man nådde en överenskommelse om är mycket bra särskilt med tanke på den deklaration som antogs av samtliga länder. På danskt förslag togs det med att frihetskämpar inte kan betraktas som terrorister samtidigt som det svenska tillägget antogs. Men för att detta ska godkännas av riksdagen tog man med ett parlamentariskt granskningsförbehåll. Därför kommer frågan att diskuteras vidare, bl.a. i EU-nämnden i morgon. Det är det här som är regeringens utgångspunkt och det som jag tänker fortsätta att arbeta för.
Herr talman! Jag vill vända mig till justitieminister Thomas Bodström. Rån, hot och överfall mot taxichaufförer har drastiskt ökat. Förarnas liv och säkerhet är i fara. Taxi Göteborg har utsatts för åtta rån, två rånförsök och två allvarliga överfall under årets första månader. I svaret på en fråga i våras ställde sig justitieministern ganska positiv till att man skulle sätta in övervakningskameror i taxibilarna. Taxi Göteborg och Taxi Stockholm fick sina tillstånd för tre veckor sedan, men nu har Justitiekanslern överklagat. Jag undrar hur justitieministern har reagerat på detta överklagande, för nu kommer tillståndet att skjutas på framtiden. Förarnas säkerhet är därmed i fara.
Herr talman! Det är riktigt, som jag sade i våras, att jag är oroad för taxichaufförernas säkerhet. De är en mycket utsatt grupp. Samtidigt har jag förståelse för de integritetsaspekter som har framförts. Nu har det givits tillstånd på det sätt som var sagt, och JK har överklagat det. Vår inställning är förstås att det är viktigt att ha detta skydd, och vi kommer att arbeta vidare med frågan nu när JK har överklagat.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Det är bra att justitieministern är positiv till detta. Argumentet till överklagandet från Justitiekanslern är att man anser att bilder endast ska få tas i samband med att överfallslarmet utlöses. Det argument är fel. Taxichaufförerna har ingen chans att utlösa överfallslarmet. Det första en rånare säger i dag är att de ska hålla händerna på ratten. Vid överfall bakifrån, när det tas strypgrepp på chauffören, har man ingen chans att utlösa överfallslarmet så att alla ser och kan rusa dit. Justitiekanslerns argument är inte bra. Det var tänkt att de här kamerorna bara skulle ta svartvita stillbilder som skulle tas bort efter någon vecka. Det skulle bara vara några personer som har tillgång till bilderna. På det sättet kommer man att försöka att upprätthålla integriteten så bra som möjligt. Jag undrar vad justitieministern säger om Justitiekanslerns argument.
Herr talman! Även om jag är positiv till detta har JK faktiskt överklagat det här beslutet. Det har JK naturligtvis rätt till. Det är viktiga frågor som förs fram. Låt oss nu se vad detta leder till och sedan ta upp frågan igen när detta är klart.
Herr talman! Jag har en fråga till vice statsministern. Det är ju ett ganska tragiskt faktum att den här regeringen inte ägnar särskilt mycket uppmärksamhet åt småföretagare och entreprenörer. Den socialdemokratiska partikongressen som nyligen avhölls hade väl inte någon motion som berörde de här frågorna. Det är möjligen så att det här intrycket också bekräftas i en färsk OECD-undersökning, Business' views on Red Tape, där det framgår att Sverige befinner sig i bottenskiktet vad gäller samråd om nya regler på alla de tre undersökta områdena. Det gäller arbetsrätt, skatter och miljö.
Herr talman! Först vill jag gärna tacka den värderade riksdagsledamoten för att han uppmärksammar vår kongress. Det är alltid bra. Det är en mycket viktig tillställning. Där diskuterar vi naturligtvis också arbetsrättsliga frågor. Det är hela tiden en avvägning av vad som är arbetsgivarnas intressen och vad som är löntagarnas intressen. Vi är en del av arbetarrörelsen, därför är det ganska givet att vi har vårt hjärta hos löntagarna. Men vi vet ju att småföretagarna har problem med regler. Det kan vara på det arbetsrättsliga eller miljörättsliga området. Därför försöker vi också vara noga med att titta på hur olika regler berör dem. Vi har en ständig bevakning av detta i Näringsdepartementet. Det finns också försök till samråd. Om våra småföretagare inte är nöjda med detta får vi försöka bättra oss.
Herr talman! Det är nog tyvärr så att den här regelförenklingsgruppen som finns i Näringsdepartementet, som normalt brukar kallas för Simplex, har ett alltför otydligt mål för sig. Man skulle kanske kunna lära lite av Nederländerna på det här området. Där har men ett oberoende forskningsinstitut som har i uppgift att just studera två ting - hörnstenar - när det gäller regelförenklingsarbetet. Det är dels ett mätbart mål, dvs. hur mycket som regelförenklas, dels ett system för hur regelbördan förändras. Jag undrar om vice statsministern är beredd att titta lite närmare på de nederländska erfarenheterna när det gäller att kontrollera efterlevnaden av ett regelförenklingsarbete och att även skaffa metoder för att kontrollera det.
Herr talman! Jag började med att tala om arbetsrättsliga frågor, men på den socialdemokratiska partikongressen diskuterades också skattefrågor. Där fanns det förslag i den här riktningen som skulle underlätta för småföretagarna. Vi tittar gärna på Holland eller något annat land för att se vad de har gjort. Vi för ständigt en dialog med småföretagarna. Jag har själv varit ute i tre dagar på en turné i Västmanland som just var inriktad på småföretagarna. Syftet var att prata igenom de här frågor ordentligt med företagare som har få anställda, och som därigenom kan ha alldeles speciella problem. Vi försöker se hur verkligheten ser ut i Sverige, men vi försöker naturligtvis också ta intryck från omvärlden.
Herr talman! Jag har en fråga till vice statsministern. I Blekinge pågår ett försök med regional samverkan mellan kommunerna, landstinget och länsstyrelsen. En viktig fråga handlar om vem som ska ta täten när det gäller att jobba med tillväxtfrågor. Är det länsstyrelsen eller det nya kommunförbundet som kallas Region Blekinge? Många i Blekinge undrar i dag vad regeringen tänker göra med landshövdingsposten. Det är viktigt för många att veta det i det här sammanhanget. Om och när tänker regeringen tillsätta en ny landshövding?
Herr talman! Jag kan försäkra att det kommer att bli en ny landshövding också i Blekinge. Ibland tar det lite längre tid. Men vi förvissar oss om att under den tid som det finns en vakans är posten tillfälligt besatt av ett länsråd eller någon som är duktig i ämbetet. Vi förvissar oss om att det fungerar väl. Länsstyrelsen är betydelsefull när det gäller tillväxtfrågorna. Det politiska intresset hos kommuner och landsting är naturligtvis också väldigt betydelsefullt. Jag tror att den treenigheten görs sig väldigt bra när alla drar åt samma håll.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Ett av syftena med det här samverkansförsöket är just att dra åt samma håll när man arbetar med ökad tillväxt i regionen, men det handlar också om att öka demokratin och inslaget av regionalt självstyre. Nu har vi förstått att regeringen inte är så intresserad av fler försök med regionalt självstyre, utan det ska möjligen vara kommunförbund som det handlar om här. Det har betydelse vad regeringen kommer att göra i landshövdingefrågan. Ska landshövdingesysslan vara ett renodlad tjänstemannauppdrag eller ska det vara en politisk roll att arbeta med tillväxtfrågor i framtiden? Därför vore det väldigt bra för Blekinge med ett besked ganska snart om hur regeringen tänker agera i frågan.
Herr talman! Landshövdingar har samma roll i alla län. Det är den högsta statliga företrädaren i länet. Det är alltså en ämbetsmannabefattning. Även de som går in i detta ämbete med en politisk erfarenhet är ju väldigt noga med att göra ett avslut i sitt politiska liv när man får detta ämbete. Jag tror att det är väldigt viktigt. Det är viktigt att länen har goda landshövdingar som kan företräda länet, men det står ju inte och faller med landshövdingen. Jag tror att det allra viktigaste är att man har ett bra samarbete mellan kommuner, landsting och län. Det tycker jag Blekinge har varit känt för att ha.
Herr talman! Förändringar i vårt samhälle får inte leda till förlamning och stillestånd. Jag vill ställa en fråga till försvarsminister Björn von Sydow med anledning av det beslut som riksdagen har fattat om att lägga ned flygflottiljen F 16 i Uppsala. Man har också fattat ett delbeslut beträffande flygskolan. Min fråga är alltså: På vilket sätt kan de resurser som finns på F 16 i dag bäst tas till vara? Det gäller mark, byggnader, flygbanor och för att inte tala om allt det kunnande som finns hos personalen. Är försvarsministern beredd att medverka till att det sker en positiv förändring i Uppsala?
Herr talman! Det är regeringens avsikt att fatta beslut kring var Försvarsmaktens flygskolor ska lokaliseras och i anslutning till det också fatta beslut om hur dagens garnison i Uppsala kan beröras. Utgångspunkten är det beslut som kammaren fattade i våras. Det är mycket betydande anläggningar och personal som i dag finns i Uppsala. Det är avsikten och inriktningen att det ska bli en bra lösning med den utgångspunkt som riksdagen har givit.
Herr talman! Tack så mycket för svaret. Eftersom det har gjorts en klar utredning, är det bästa naturligtvis att placera flygskolorna i Uppsala. Trots det tycker jag att det är viktigare att man ser till att det blir något positivt med de markområden och det som nu finns i Uppsala. Jag har inte varit positiv till det som nu sker i Uppsala när andra partier försöker att motarbeta ett förslag som redan är fattat. Man kommer ju inte längre då, när man hela tiden försöker hålla fast vid det gamla. Vi är beredda att gå vidare. Men det måste ske något positivt.
Herr talman! Jag delar den inställningen. Riksdagen har fattat två beslut om utvecklingen: att lägga ned stridsflygdivisioner som finns och att inte förlägga försvarsmaktens alla stridsflygskolor i Uppsala. Det är utgångspunkten. Min avsikt är att vi ska göra en bra inriktning på hur riksdagens beslut ska kunna genomföras. Jag är optimistisk på den punkten. Min utgångspunkt är att alla de resurser som finns i Uppsala ska kunna komma till god användning framgent.
Herr talman! Jag har en fråga till försvarsministern. Jag har förstått att Södra underhållsregementet i Kristianstad kommer att läggas ned i slutet av året. Markteleverkstaden är därför föremål för omlokalisering. Min fråga till försvarsministern är: Är det möjligt att samlokalisera verkstaden med den befintliga militära verksamhet som vi har i Hästveda i Hässleholms kommun?
Herr talman! Det är riktigt att Södra underhållsregementet ska läggas ned och ersättas av en annan organisation inom försvarsmakten. Det är inte riksdagen eller regeringen som fattar beslut om vad som ska ske med de olika delarna i dagens underhållsregementen. Det är försvarsmakten som gör det. Jag gör den bedömningen att det finns goda förutsättningar för att försvarsmakten ganska snart avser att fatta ett beslut som innebär att markteleverkstaden förläggs till Hästveda.
Herr talman! Tack för svaret. Om det här kommer till stånd ser jag det som mycket glädjande, både för min hemkommun och för de fördelar som detta alternativ kan erbjuda i form av arbetstillfällen. Förhoppningsvis innebär det också en bra samordningslösning för försvaret samt effektivitetsvinster.
Herr talman! Jag har en fråga till finansminister Bosse Ringholm. Den har att göra med efterdyningarna på den socialdemokratiska kongressen. Min fråga gäller de sänkta arbetsgivaravgifter som vi nyligen diskuterade för kommuner och landsting. Det är ett dåligt förslag ur många aspekter, dels snedvrider det konkurrensen inom vård, skola och omsorg till det offentliga monopolets fördel, dels är det ett hot mot den utveckling mot mångfald och valfrihet som behövs. Vi har nyss också hört hur EU kan ha synpunkter på detta. Avser finansministern verkligen att fortsätta att bereda ärendet med tekniska lösningar? Det är inte tekniska lösningar man vill ha. Man vill ha vård. Man vill ha skola. Man vill ha omsorg.
Herr talman! I motsats till Carl-Axel Johansson vill ju vi socialdemokrater att kommuner och landsting ska få mer pengar, just för att kunna anställa mer personal i skolan, vården och omsorgen. Vi socialdemokrater har under de senaste åren föreslagit många nya miljarder kronor till kommuner och landsting. Vi föreslår nu bortåt 3 nya miljarder till kommuner och landsting. Jag förstår att Carl-Axel Johansson utifrån sin moderata utgångspunkt tycker att det är fel att vi stärker vården och skolan, men regeringens avsikt är att ge kommunerna möjlighet att förstärka vården, skolan och omsorgen. Vi avser naturligtvis att tillsammans med landstingsförbunden hitta en teknisk lösning som gör att vi inte har den typen av konkurrensproblem eller neutralitetsproblem som Carl-Axel Johansson talar om.
Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret, men jag delar inte uppfattningen. Vårt förslag går inte alls ut på att undergräva skola, vård och omsorg. Det gör däremot finansministerns beredning. Jag måste återigen fråga finansministern: Är det inte bättre att lägga kraft på beredningar som leder till ökad mångfald, likvärdig konkurrens och valfrihet? Vore det inte ett bättre sätt att få fler människor att arbeta inom dessa områden och på så sätt öka rekryteringen? Det är ju fler människor och arbetstillfällen i mångfald vi behöver, inte ökande monopol. Vi hörde nyss finansministern säga att han är emot privata monopol i Teracom. Varför är inte finansministern emot offentliga monopol? Är det inte dags att lägga förslag som ökar valfrihet, mångfald och konkurrens? Det kostar inget.
Herr talman! Carl-Axel Johansson och jag har uppenbarligen delade meningar om hur man stärker vården, skolan och omsorgen. Om vi socialdemokrater tycker att 3 miljarder kronor mer till den här sektorn ger möjlighet att anställa fler lärare och sjuksköterskor har jag svårt att se att det skulle vara bättre att ta bort de pengarna, eller t.o.m. - som Moderaterna har föreslagit - minska statsbidragen till kommuner och landsting. Det stärker ju inte vården, skolan och omsorgen. Jag är helt övertygad om att regeringen tillsammans med kommunerna och landstingsförbunden kan hitta en teknisk lösning som gör att den här typen av neutralitetsproblem inte uppstår. Jag litar i sista hand på att kommuner och landsting har allt intresse av att också upprätthålla mångfald när det gäller vård, skola och omsorg i fortsättningen. Jag känner stort förtroende för att kommuner och landsting inte kommer att medverka till någon snedvridning av konkurrensen.
Herr talman! I måndags höll finansminister Ringholm ett engagerat socialpolitisk anförande där han sade att det är viktigt för Sverige att behålla sin position i EU och Europa som ett land som har en med internationella mått låg dödlighet på grund av alkoholskador. Vilka instruktioner ges nu till medarbetarna i Bryssel? Vilka råd får de när det gäller att verka för att få en bra anslutning av övriga länder när det gäller att låta prisinstrumentet bli en vital del när vi bekämpar alkoholskadorna?
Herr talman! Det förs en mycket långtgående diskussion i EU när det gäller möjligheten att upprätta en gemensam alkoholpolitik. Den handlar också om att diskutera de olika medlemsstaternas skattesatser. Sverige har den förmodligen högsta skattesatsen på alkohol. Det är knappast troligt att vi på lång sikt kan behålla denna skattesats. Vi riskerar nämligen att en stor del av den alkohol som nu inhandlas i Sverige i stället köps utanför landet gränser. Därmed förlorar vi kontrollen. Däremot försöker vi se till att övriga medlemsstater höjer sina skattesatser så att vi får en utjämning på en högre nivå. Vi drömmer om ett Europa där vi kan föra en gemensam alkoholpolitik, där vi inte blir i händerna på ett system som innebär att man inhandlar öl, vin och starksprit i andra länder, och där vi inte vet vilka konsumtionsströmmar som finns. Uppdraget är helt enkelt att försöka samordna skattesatserna uppåt för övriga länder.
Herr talman! Jag är glad att socialministern ändå avslutar offensivt. Först sade han att vi inte kan hålla emot, men det blev lite bättre på slutet. Jag tycker att socialministern med lite större engagemang skulle driva de här frågorna. En utjämning och harmonisering är ju inte bara att vi sänker. Det kan innebära att andra höjer. Någon gång har jag sagt till socialministern att jag tycker att det är viktigt att vi i den inhemska debatten inför Lucia påtalar vikten av att bekämpa de droger som nu slår så hårt mot ungdomsgenerationen. Kan vi få be om ett sådant stort tal inför Lucia?
Herr talman! Jag kan på stående fot säga att de som inbjuder mig att vara stjärngosse på Lucia automatiskt kommer att få en liten föreläsning om hur viktigt det är att vi har en bra alkoholpolitik. Vi har nämligen här i riksdagen antagit en alkoholpolitisk handlingsplan, där vi satsar väldigt mycket pengar på att stärka Folkrörelsesverige, kommunerna och samhällsengagemanget när det gäller att förebygga alkoholskador. Det betyder att det i varje kommun genomförs en rad projekt för att förebygga att unga människor missbrukar alkohol på Lucia, på nyårskvällar eller vid andra festliga tillfällen. Här finns alltså ett uppslag. Jag är inte säker på att det skulle hjälpa att just jag säger särskilt mycket, men det utförs ett arbete runtom i landet som är mycket angeläget. Elver Jonssons ursprungliga fråga handlade om skatteharmonisering, där vi, som har förklarats många gånger här i riksdagen, befinner oss i ett läge där vi ska se till att det inte är vi som anpassar oss till den lägsta nivån. Vi ska i stället arbeta för att övriga länder sänker sina alkoholskador. Siktet är inställt på att få till stånd en harmonisering så att vi inte kommer i händerna på system som vi inte kan kontrollera.
Vi tackar för denna inbjudan, och vi tackar också regeringens ledamöter för att de har velat komma ut och svara på kammarledamöternas frågor. Ytterligare 15 ledamöter har bett att få ställa frågor, men vi har bara en timme på oss. Jag beklagar att inte alla fått möjlighet att komma till tals. Frågestunden är därmed avslutad.

Herr talman! Jag har två frågor om bostadsbidraget. Min första fråga gäller ett barn som mister en av sina föräldrar och som då får en förmögenhet som låses fram till dess att barnet blir t.ex. 18 år. Pengarna får inte röras utan förvaltas av en förmyndare. Räntan på dessa pengar kommer faktiskt att belasta familjen som inkomst av kapital. En familj som har låsta arvspengar kan därigenom komma att förvägras bostadsbidrag, och det är en orättvisa som jag tycker att vi måste göra någonting åt. Min andra fråga är om socialdemokraterna kan tänka sig att inte se på makarna individuellt, vilket innebär 58 500 kr per person, utan se till familjen som helhet, dvs. till familjens samlade inkomst, och i stället ha 117 000 kr som gräns. Nuvarande regel slår väldigt orättvist mot familjer där kanske bara en arbetar.
Herr talman! Barns förmögenhet är en fråga som vi flera gånger har haft uppe i bostadsutskottet. Vi har sagt att vi borde göra någonting åt den. Frågan ligger nu hos regeringen, och jag väntar mig att regeringen rätt snart kommer att ge ett besked om hur man ska lösa detta. Vår inriktning var att man borde kunna lösa detta på samma sätt som när det gäller socialbidrag. Man bör ha en likartad tillämpning. Vad gäller familjens samlade inkomster finns det olika meningar om hur det egentligen ska vara ordnat. Om man ändrar reglerna och ser till familjens samlade inkomst, innebär det att t.ex. en kvinna som är hemma utan förvärvsarbete skulle få en väldig marginaleffekt om hon gick ut i arbete. I en debatt med socialförsäkringsministern i kammaren för någon vecka sedan var den här frågan uppe, och jag tycker att hon då lämnade ett klart besked.
Herr talman! Man kan också säga att det kan vara en fördel, för då kan fler få möjlighet att vara hemma. Man är alltså inte så beroende av att bägge arbetar. Om man ser till familjens samlade inkomst kommer bostadsbidraget hela familjen till godo. Vi föreslår även höjning av barnens del med 100 kr. Vi tycker att det är oerhört viktigt att man ser familjen som en helhet. Man kan vända på det och säga att fler får möjlighet att vara hemma.
Herr talman! Jag kan konstatera att vi ser helt olika på dessa frågor. I utredningsarbetet inför förändringarna 1997 såg man att de familjer där en av föräldrarna är hemma i regel har lägre kostnader för barnomsorg o.d. Därför ansågs det rimligt att man skulle dela på inkomsten. Vi vill se saken så att bostadsbidraget är inriktat på att man ska kunna efterfråga en bostad, inte på att kompensera för ett inkomstbortfall.
Herr talman! Jag är lite förvånad över att socialdemokrater och kristdemokrater på ett sätt har samma inriktning när det gäller bostadsbidrag. Det ser ut som om de är fast i ett bidragstänkande. Jag undrar om inte Lilian Virgin har tänkt på att lyfta blicken och ha visioner för framtiden. I stället för att låta människor sitta fast i bidragsberoende kunde hon se möjligheterna att öka människors inkomster eller minska deras utgifter, så att de får större valfrihet. Vi från Centerpartiet säger: Bort ifrån bostadsbidraget!
Herr talman! Som jag sade i mitt anförande är vi beredda att se över bostadsbidraget, men jag tror inte på den modell som Centern föreslår, dvs. att man t.ex. ska höja ersättningen i föräldraförsäkringen eller minska skatterna. Föräldraförsäkringen träffar bara en viss grupp, men bostadsbidraget träffar en större grupp som har behov att få bidrag till bostadskostnaden. Att sänka skatterna innebär att man fördelar kostnaderna på flera, men det blir antingen ett väldigt litet bidrag eller en väldigt stor kostnad.
Herr talman! Vi har från Centerpartiet sagt att vi vill sänka skatterna för låginkomst och mellaninkomsttagare, så att de får mera pengar kvar i plånboken. På det viset får de också större möjligheter att själva bestämma hur de vill ha det i olika sammanhang. Just nu är vi fast i ett bidragstänkande, och vi har i utfrågningen bl.a. sett att det tyvärr inte slår väl ut. 40 % får felaktigt bidrag, och många ensamstående mammor med barn får vänta på rättelse i två år, så att de får de pengar som de ska ha. Hur snabbt kommer Lilian Virgin att se till att det här rättas till?
Herr talman! Det som Rigmor Stenmark säger om att sänka skatterna är intressant. Skulle det innebära att Centerpartiet vill sänka skatterna så mycket att det motsvarar de bostadsbidrag som nu betalas ut till familjerna? Hur skulle man då träffa rätt familjer? Den här frågan övervägs ju nu i Familjepolitiska utredningen, och vi kommer längre fram att ta ställning till den. Vi har sagt att det behövs ett bostadsbidrag också i fortsättningen. Den sista delen som Rigmor Stenmark tar upp handlar om hur länge man ska vänta på sitt bidrag. Det är inte alls bra att man ska behöva vänta. Målsättningen är ju att man har ett så precis avvägt bidrag som möjligt så att det stämmer med den taxerade inkomsten. Det är genom information och upplysningar som vi kan förbättra den delen.
Herr talman! Vi moderater tycker inte att man med statliga pekpinnar ska kräva vissa konsumtionsmönster för att man ska få ett bidrag som man behöver. Vi menar att man ska kunna leva på sin inkomst, och kan man inte leva på sin inkomst så ska den som behöver bidrag inte behöva betala skatt. Vi tycker att man ska öka de generella grundavdragen och på det viset ersätta bostadsbidraget med sådana grundavdrag. Det här är möjligen en frihet för de enskilda människorna som socialdemokraterna inte vågar sig på, men vi tror att det är bättre att människan får bestämma själv, även om vi menar att det finns anledning att beakta en grupp, som vi kanske inte når på det här sättet, och det är vissa ensamstående föräldrar. Vi menar att man ska överväga att öka underhållsstödet. Som sagt: Detta är väl kanske för stor frihet för de enskilda människorna för att socialdemokraterna ska acceptera det.
Herr talman! Vi tycker att de enskilda människorna ska ha en stor frihet, och en stor frihet är att kunna efterfråga en bostad som man vill kunna hyra. Man ska inte peka ut de här människorna på något vis för att de är beroende av något bidrag. Men jag undrar, Carl-Erik Skårman: Om ni skulle ha generella bidrag i stället, hur mycket är ni beredda att öka på utgifterna för det här?
Herr talman! Det var som jag misstänkte, att socialdemokraterna inte törs lämna så mycket frihet till de enskilda människorna. Vi menar alltså att ett ökat grundavdrag ska vara huvudvägen för att ersätta bostadsbidragen. Låt oss sedan diskutera summor när socialdemokraterna har accepterat tankegången i vår reservation, som jag rekommenderar till läsning.
Herr talman! Vi har tittat på det där. Om man skulle ta alla pengar vi har för bostadsbidragen, dela ut dem till barnfamiljerna och ge dem som ett generellt bidrag skulle det innebära i stort sett 200 kr per barn, och vi vet ju att bostadsbidragen är långt därutöver till vissa familjer i dag, så vi skulle inte alls träffa rätt med generella avdrag eller bidrag.

Herr talman! Den ensamstående mamman med tre barn, 17, 12 och 9 år gamla, bor i ett 40-talshus i liten tätort. Hennes intäkt av deltidsjobbet på skolan är omkring 14 000 kr i månaden. För henne betyder bostadsbidraget att hon klarar ekonomin om än med små marginaler. Året är 1996. De nya reglerna för bostadsbidrag införs året därefter och drabbar familjens ekonomi mycket hårt. Bostaden, det enkla husets bostadsyta, är ca 20 kvadratmeter för stor. Därför minskas bostadsbidraget med ca 2 200 kr i månaden i ett slag. Familjen blir en av de många som på ett oförskyllt och felaktigt sätt tvingas delta i den statliga ekonomins sanering. I detta läge bestämmer sig familjen för att försöka sälja huset och flytta till hyresrätt. Men huset visar sig svårsålt, bl.a. till följd av de nya bidragsreglerna. Dessutom skulle inte familjens disponibla inkomst netto för konsumtion öka efter att hyran betalats, eftersom boendekostnaden i lägenheten blir högre än i huset trots att man är berättigad till och får fullt bostadsbidrag. Familjen har hamnat i en fälla man inte kommer ur och tvingas för sin existens att låna pengar månad för månad. Ovanstående är ett exempel ur verkligheten, endast ett av många, som visar hur den hårdhänta halveringen av statens kostnad för bostadsbidragen slagit blint. Det visar också orättvisan och orimligheten i regelverket. Herr talman! Senare års regelförändringar innebär ett trendbrott i den bemärkelsen att bostadsbidragen inte längre svarar mot de uppställda målen. Med de kraftiga bidragsminskningar som många barnfamiljer nu får vidkännas torde målet vara avlägset att dessa familjer ska kunna efterfråga en bostad där varje barn har eget rum. Hela det system som regeringen byggt upp har flera anmärkningsvärda brister ur fördelningspolitisk synvinkel. Barnomsorgssubventionerna har i stor utsträckning tillfallit redan resursstarka hushåll. Föräldrapenningen är lägre ju lägre inkomst kvinnan har innan hon får barn, och omvänt högre för redan högavlönade kvinnor. Barnbidraget utbetalas lika för alla. Endast och allenast bostadsbidraget kan sägas ha gynnat resurssvaga hushåll på ett särskilt sätt. De nya bidragsreglerna är ytterligare ett steg i riktning mot en familjefientlig politik. Med individuella inkomstgränser som grund för bidraget markeras tydligt ett ideologiskt inslag som vi mött tidigare från socialdemokratiskt håll, och det kommer att förstärkas ytterligare nästa år då maxtaxa för barnomsorg införs i nästan alla kommuner. Den sista möjligheten för normalfamiljens föräldrar som under några viktiga år under småbarnstiden skulle vilja stanna hemma med barnen med drägliga ekonomiska villkor är nu definitivt borta. Det kristdemokratiska budgetförslaget skulle, om det hade vunnit riksdagens gehör, gett ytterligare Herr talman! Att det ska vara så svårt att återgå till den samlade familjeinkomsten som grund för bidragsberäkningen är för oss kristdemokrater mycket svårt att förstå. Och det är minst sagt lika svårbegripligt, ja rentav obegripligt, att det går bra att ha halvårsvisa avstämningsperioder för studiemedelssystemet, men för bostadsbidragen är det totalt omöjligt för majoriteten. Ett annat krav vi har är att ytnormen borde öka. Som framgår av exemplet jag inledningsvis berättade om var det just ytnormen som avgjorde att den lilla familjen blev utan bostadsbidrag. I kristdemokraternas motion tar vi upp och begär ändring på ytterligare ett par underligheter som jag också vill nämna här i kammaren. Det gäller näringsidkares inkomstbegrepp där också s.k. expansionsmedel ska räknas in. Jag må få lov att ställa frågan till majoritetens företrädare: Varför ska det vara skillnad på inkomstbegreppet mellan transfereringssystemen? Det borde väl ändå vara samma beräkningsgrund oavsett om den sökande behöver sjukpenning, föräldrapenning, pension eller bostadsbidrag? Jag vill också påpeka den orimlighet vi anser det vara att s.k. förmyndarspärrade medel på t.ex. hemmavarande barns konto också till vissa delar ska räknas in i vårdnadshavarens bidragsgrundande inkomst. Medel som dessa är vad jag vill kalla fiktiva och bör inte räknas in i inkomstunderlaget. Till sist, herr talman: Det har träffats en överenskommelse om att vi ska begränsa antalet yrkanden, så jag ska inte yrka på något. Jag vill däremot peka på att vi kristdemokrater står bakom de reservationer vi är antecknade för i betänkandet.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation nr 1. Dessutom kan jag rekommendera kammarens ledamöter att läsa vårt särskilda yttrande som finns fogat till betänkandet. Jag inledde förra årets debatt med att konstatera att precis som året innan fanns det inget ansvarigt statsråd närvarande. Även om det är trevligt att debattera med utskottskamraterna börjar det att bli lite tjatigt att år efter år efterlysa ansvarigt statsråd. Att ingen migrationsminister finns här har sin naturliga förklaring, men integrationsministern har tydligen valt att inte heller i år prioritera riksdagens debatt. "Den nuvarande integrationspolitikens praktiska utformning lägger hinder för arbetsmarknadsintegrationen redan i budgetprocessen. Där segregerar statsbudgeten på förhand den invandrade populationen och definierar dem som potentiella socialbidragstagare vars existens ska finansieras av utgiftspost 8 i budgeten, konstruerad som en permanent kostnad för samhället i form av ett socialbidragskonto." Det här var ett citat ur en nästan exakt ett år gammal artikel. Den är fortfarande mycket aktuell. Artikeln skrevs av Hedi Bel Habib, som tidigare arbetade på Integrationsverket, tillsammans med Widar Andersson - inte okänd här i huset - och landshövdingen Björn Eriksson. Debattörerna ansåg vidare i artikeln att integrationspolitiken ska avvecklas och att en ny tillväxtproposition med bäring på mångfaldsekonomi ska läggas fram. För egen del kan jag bara instämma i en sådan önskan. Även regeringen förefaller ha kommit till insikt i budgetpropositionen. Det hade regeringen gjort även förra året. Där framgår att utvecklingen inom det integrationspolitiska området är långt ifrån tillfredsställande i förhållande till de mål som riksdagen beslutat om. Det är en årligen återkommande formulering. Jag undrar varför socialdemokraterna inte drar konsekvenserna av ett uselt utfall av politiken när man faktiskt ändå insett att utfallet är uselt. Det är faktiskt hög tid för nytänkande. Redan Storstadsutredningen visade vartåt utvecklingen var på väg. Trots det trampar socialdemokraterna vidare på den katastrofala stigen ivrigt påhejade av sina socialistiska stödpartier. Det är en stig som enbart leder till ökat utanförskap, främlingsfientlighet och tilltagande segregation. Herr talman! Det är med nuvarande politik osäkert vem som ska integreras och till vad. I själva verket har den förda, misslyckade politiken skapat ett utanförskap. Detta utanförskap innebär att människor, såväl invandrare som svenskfödda, inte har möjlighet att påverka sin egna liv. Det är inte möjligt att genom eget arbete påverka situationen. Även de fattiga människor som har ett arbete sitter fast i utanförskapet. Genom tröskeleffekter i socialförsäkringssystemen förhindras människor att genom eget arbete förbättra sina levnadsförhållanden. Det måste nu bli ett slut på den förda socialistiska politiken där politiker beskäftigt fixar människors liv. Varför är majoriteten inte beredd att ompröva politiken med den stora eländesindustri som faktiskt håller människor i ett utanförskap? Herr talman! Vi har i parti och kommittémotioner förordat en helt annan inriktning av den ekonomiska politiken och budgetpolitiken än vad det socialistiska blocket gör. Det krävs såväl en moderniserad arbetsmarknad och avregleringar som sänkta skatter och lägre offentliga utgifter. Våra förslag syftar till att skapa förutsättningar för ett ekonomiskt, kulturellt och socialt växande Sverige. Vi vill satsa på en utbildning som ger större möjligheter till ett rikare liv. Genom en större enskild sektor och ett starkare civilt samhälle kan både företag och människor växa. Ännu fler kan komma in på den ordinarie arbetsmarknaden. Den sociala tryggheten ökar också i andra bemärkelser. Friheten att välja bidrar till mångfald, bättre kvalitet och större trygghet. De enskilda människorna får ett större inflytande över sina liv. Som vanligt är det ytterst en fråga om makt. Herr talman! Vi har föreslagit en långtgående växling från subventioner och bidrag till omfattande skattesänkningar framför allt för låg och medelinkomsttagare. Alla människor ska kunna leva på sin lön utan att vara beroende av det offentliga för sin försörjning. Då kan vi faktiskt koncentrera resurserna till de människor som är i störst behov av gemensamma insatser och som behöver stöd och hjälp. Herr talman! Vi har från början ifrågasatt syftet med att inrätta Integrationsverket. Vi har inte haft någon anledning att ompröva den åsikten, varför vi nu anser att Integrationsverket ska läggas ned och i samband därmed anslaget till integrationsåtgärder avvecklas. I samband med Integrationsverkets avvecklande bör också frågan om stöd till antirasistiska organisationer föras upp till diskussion. Det är förfärande att Integrationsverket har betalat ut medel till organisationer som har deltagit i Göteborgskravallerna. Statligt stöd bör inte kunna ges till organisationer som förespråkar våldshandlingar. Reglerna bör därför, enligt vår mening, ändras på sådant sätt att det klart framgår att endast organisationer som respekterar demokratiska arbetsformer kan ges statligt stöd. Enligt vår mening är det fel av regeringen att fortsätta att anslå budgetmedel till storstadssatsningen. Alla de miljarder som har plöjts ned i förvisso kanske godhjärtade projekt har inte gett särskilt många påvisbara resultat. De står inte i någon som helst relation till satsningens storlek. De miljarderna har sannolikt bidragit till att förstärka utanförskap och beroende. Anslaget bör avvecklas. Andra vägar ska prövas. Vi menar att de viktigaste uppgifterna är att skapa social och geografisk rörlighet. Det kan uppnås bl.a. genom att bostadsmarknaden och arbetsmarknaden avregleras. Herr talman! Svensk flyktingpolitik måste svara mot högt ställda humanitära krav. Enligt vår mening är rättsstatens principer om att myndighetsutövning ska ske med respekt för den enskilde av fundamental vikt. Jag hälsar därför med stor tillfredsställelse det eniga utskottsinitiativet som uppmanar regeringen att fort lägga fram en proposition med förslag om att avveckla Utlänningsnämnden och att föra över asylprövningen till förvaltningsdomstolarna. Det här beslutet, som tidigare var omöjligt, blev plötsligt så möjligt att utskottets ordförande faktiskt oblygt hävdade att socialdemokraterna i riksdagen alltid har varit för en modell med förvaltningsdomstolar. Herr talman! Nu tycker jag att vi struntar i det som har varit och vem som tyckte vad tidigare. I stället är det nu viktigt att vi med kraft hjälps åt att så fort som möjligt få fram ett riksdagsbeslut om en processordning som fungerar bra. Rättssäkerhet och värdighet bör i framtiden genomsyra den svenska migrationspolitiken. Det är därför utomordentligt angeläget att regeringen noga följer utvecklingen när det gäller tillströmningen av asylsökande. Tillräckliga medel måste anslås så att långa väntetider elimineras. Bo Lundgren uttalade i en intervju tidigt i höstas följande: "Regeringen har som mål att asylsökande skall få svar på sina ansökningar inom sex månader. Om man menar allvar med detta är det från humanitär utgångspunkt rimligt att den asylsökande får stanna, om ansvarig myndighet inte klarar av att uppfylla målsättningen. En parallell kan dras till vårt förslag om vårdgaranti: om det egna landstinget inte klarar av att ge vård inom tre månader, skall man som patient ha rätt att vända sig till en annan vårdgivare. En förutsättning vad avser asylsökande är dock att den asylsökande samarbetat fullt ut med myndigheten, lämnat korrekta uppgifter och att inte särskilda och godtagbara skäl för fortsatt utredning faktiskt föreligger. Likaledes är det rimligt att, om skälen som talar för respektive emot väger lika, tolka till den asylsökandes fördel. I ett anständigt rättssamhälle måste i sådana fall individens rätt gå före statens." Herr talman! Den här typen av rättssäkerhetsgaranti som utgår från den enskilda människan borde kunna tillämpas inom en rad områden där enskilda är utlämnade till kommunala och statliga myndigheter. Herr talman! Utvecklingen i vårt södra grannland inger oro vad gäller de klart icke-liberala inslagen i vad som hade kunnat bli en bra liberal regeringsförklaring. Det är därför angeläget att vi här i dag i denna kammare, i den här debatten, kan manifestera största möjliga enighet vad gäller ett öppet samhälle som också inte bara accepterar invandring utan fastmer ett samhälle som bejakar nyttan och behovet av ett fortlöpande nytillskott. Demografiska fakta pekar tydligt på behovet av en ökad invandring. Detta är för att vi ska kunna bevara välfärden på en fortsatt hög nivå. Det är väl gott och väl om barnafödandet kunde öka, men leveranstiden från födsel till färdig produktion är faktiskt nästan 20 år - och vi behöver förstärkning betydligt fortare än så. Vi förordar en arbetskraftsinvandring. Det är därför nödvändigt att man genast börjar marknadsföra Sverige som det framtidsland det skulle kunna bli. Hela Europa - kanske inte Danmark - behöver fyllas på med ca 20 miljoner invandrare under loppet av 20 år. Ska vi här i kalla Norden ha en chans att över huvud taget konkurrera om dessa människor måste vi på något sätt föra fram och visa att det lönar sig att komma till Sverige. Jag är dessutom helt övertygad om att en tillåtande attityd till arbetskraftsinvandring skulle avlasta asylsystemet. Jag hoppas också på en ny hållning när det gäller möjligheten för asylsökande som fått avslag på ansökan men erbjudande om arbete, dvs. att de faktiskt kan få möjlighet att söka arbetsoch uppehållstillstånd utan att först behöva åka tillbaka till hemlandet. Herr talman! Avslutningsvis vill jag fråga Maud Björnemalm och övriga företrädare för den socialistiska majoriteten följande: Kan vi gemensamt verka för en arbetskraftsinvandring? Kan vi gemensamt vrida asylpolitiken i en mer humanitär riktning? Kan vi gemensamt stoppa slöseriet där en eländesindustri tar hand om människor som kan och vill arbeta? Kan vi gemensamt se till att statliga bidrag inte går till huliganer?

Herr talman! I dagens betänkande behandlar vi utgiftsområde 8 och fördelar pengar för integrations-, storstads-, migrations och minoritetspolitiken. Den proposition som ligger till grund för debatten är ett resultat av budgetsamarbete mellan Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Samtidigt behandlas ett antal yrkanden från bl.a. Vänsterpartiet som inte har direkt budgetpåverkan. Det ger oss tillfälle att visa både på de likheter och på de skillnader som finns mellan partierna i kammaren. Efter att ha genomlidit Göran Lindblads anförande nyss, kan jag konstatera att nu liksom tidigare går den avgörande skiljelinjen mellan höger och vänster. Det syns tydligt inte minst när det gäller synen på storstads och integrationspolitiken. Integration handlar för Vänsterpartiets del ytterst om rätten till arbete, rätten till bostad och rätten att bli lika behandlad och ha samma möjligheter oavsett ursprung och hudfärg, att inte bli diskriminerad. Visst handlar det också om särskilda insatser direkt riktade till människor i de områden där utanförskapet är tydligast, men insikten om att det inte finns någon särskild integrationspolitik som går att skilja från annan politik är för oss grundläggande. Vänsterpartiet har också lagt ett flertal förslag för allas rätt till arbete, för en bostadspolitik som motverkar segregationen och för ett utbildningssystem där ingen människa slås ut. Kammaren kommer senare under året att få ta ställning också till ett stort antal förslag från vårt parti för att främja integration och bekämpa främlingsfientlighet, rasism och diskriminering. I dagens betänkande behandlas förslag från Vänsterpartiet om stödet till invandrades egna organisationer, ett stöd som i dag ges från såväl stat som kommuner. Vi ser detta som en viktig del i integrationsarbetet. Det är också självklart bra om det i kommunerna finns samlingslokaler och andra platser där människor över huvud taget kan mötas i demokratiska sammanhang. Vi försvarar stödet till invandrades egna organisationer, och vi försvarar de allmänna samlingslokalerna i kommunerna - till skillnad från exempelvis Moderaterna, som här i Stockholm verkar ha problem med att människor över huvud taget träffas. Vänsterpartiet anser dock att det är nödvändigt att regeringen kräver av invandrarorganisationerna, precis som av andra organisationer som får bidrag, att de redovisar bidragens resultat och effekter ur ett könsperspektiv. Herr talman! I betänkandet redogörs också för att en del aktivt arbete faktiskt utförs för att bryta utanförskapet, och det är förstås välkommet, även om vi i flera fall vill gå snabbare fram. Så är det inte för alla, och här finns en skillnad mellan höger och vänster, som så ofta annars. Högern - och Göran Lindblad gjorde det utmärkt tydligt för kammaren - vill lämna det mesta utanför politisk påverkan, till ett öppet spel för de s.k. fria marknadskrafterna. Vi i Vänstern ser i stället möjligheter i att med politisk kraft och gemensamma ansträngningar styra samhällets utveckling. Det är den motsättningen som gör att samtliga borgerliga partier i dagens betänkande avstyrker de särskilda satsningar som vi vill göra i landets förortsområden. De har inte fullt ut varit tillräckliga. De har inte haft den förankring i lokalsamhället som vi skulle vilja se. Men det är möjligt att säga att man med extra pengar i vissa områden kan stödja integrationsarbete, kan få människor att växa och utanförskap att minska. Det är en gammal motsättning mellan höger och vänster, men den är trots allt likafullt giltig i dag. Herr talman! När det gäller svensk flyktingpolitik tas i dag ett viktigt steg för ökad rättssäkerhet i asylprocessen. Vi är från Vänsterpartiets sida glada över att ett enigt utskott kommit fram till att det vi under flera år drivit nu också ska genomföras. Utlänningsnämnden kommer att läggas ned och ersättas med förvaltningsdomstolar. Migrationsverket kommer att behöva ändra sitt arbete i och med den nya roll de kommer att få i förhållande till förvaltningsdomstolarna. Det som en stor mängd människor önskat, det som flera partier drivit, det som de flesta frivilligorganisationer inom området kämpat för, blir nu verklighet. Vi ser fram emot att vara med i utformandet av propositionen, gärna i bred parlamentarisk enighet. Vi konstaterar också att det är angeläget att få fram pengar i kommande budgetarbete, egentligen redan för 2002, för att komma till rätta med de ärenden som Utlänningsnämnden samlat på hög. Om Utlänningsnämnden inte får pengar till detta är det risk att det i stället reses krav på "nollbeslut". Av principiella skäl tycker vi inte att det är det bästa, men möjligen kommer vi kanske att bli tvungna att ställa oss bakom sådana krav. En ny och rättssäker asylprövning måste helt enkelt kunna inledas med ett rensat bord när det gäller tidigare ärenden. Herr talman! Den som i dag ansöker om visering, uppehålls eller arbetstillstånd och svenskt medborgarskap måste betala en ansökningsavgift på upp till 1 500 kr. Det är trots allt en stor utgift för personer med låga inkomster, och det utgör ytterligare ett hinder mot människors fria rörlighet, som det ibland talas så väl om, samt en diskriminering av icke-EU medborgare. Kostnaden för att exempelvis ansöka om svenskt medborgarskap ryms inte heller inom det ekonomiska bistånd som kommunen ger enligt socialtjänstlagen. Nya medborgare ska välkomnas till vårt land, inte avskräckas eller utestängas med ansökningsavgifter, och därför har vi också föreslagit att dessa avgifter ska avskaffas fr.o.m. 2005, men för vår del gärna tidigare än så. Herr talman! En viktig del av svensk flyktingpolitik är möjligheten att ta emot kvotflyktingar. Under senare år har i genomsnitt ungefär en fjärdedel av flyktingkvoten inte kunnat utnyttjas på grund av att de som tagits ut av byråkratiska skäl inte hunnit överföras till Sverige före budgetårets slut. Detta får den, enligt vår mening, absurda konsekvensen att Sveriges insatser för dessa synnerligen utsatta människor inte alls blir vad Sveriges riksdag har beslutat. Vi menar därför att regeringen omedelbart bör se över detta system för att eliminera dessa snedvridningar av fattade beslut. Varje krona som på detta sätt flyttas från de flyktingar som behöver vår hjälp till den allmänna statskassan och till eventuella skattesänkningar är en krona för mycket. Det vi beslutar bör också bli verklighet, inte minst när det gäller att rädda människoliv. Jag står bakom samtliga Vänsterpartiets reservationer, men yrkar för tids vinnande bifall till reservation 8 under punkt 10. Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga att trots att vi när Utlänningsnämndens uppgifter nu kommer att övertas av förvaltningsdomstolarna tar ett steg närmare en rättssäker asylprocess återstår mycket att göra för att skapa en human och generös flyktingpolitik i det här landet. Byggandet av Fästning Europa fortgår, även om en mursten i dag kastas på sophögen. Och det sker trots att den direkta motsatsen hävdas av socialdemokrater och majoriteten moderater. Men det räcker inte med att prata - det man säger måste också omsättas i praktisk handling. Låt mig bara ta ett kort exempel. Enligt de riktlinjer som Migrationsverket pressats att ta fram för att hantera kvinnors asylskäl anges det tydligt att en kvinna ska möta samma handläggare vid sina olika kontakter med verket och att det, för att skydda kvinnan, i verkets beslut inte ska kunna utläsas att skälet för asyl, eller i den mening att det handlar om avslag, är att man har varit utsatt för exempelvis våldtäkt. Men vi möter fortfarande kvinnor som träffat flera olika handläggare och därför tvingats återberätta om oerhörda kränkningar vid flera tillfällen. Vi läser fortfarande både bifallna och avslagna ansökningar där våldtäkt uppges i besluten, vilket kan leda till ytterligare personliga tragedier för kvinnorna i fråga. Herr talman! Kampen för en värdig, rättssäker och human flyktingpolitik, kampen för varje människas värdighet, går vidare.
Herr talman! Rätt till arbete, säger Kalle Larsson. Men då lyssnade inte Kalle Larsson på vad jag sade. Det är nämligen så att i vårt program är det inte bara fråga om att man får rätt att arbeta. Det ska man ha, men man ska också ha rätt att tjäna sitt uppehälle på det arbetet. Det ska vara fullt möjligt för var och en att förtjäna sitt eget levebröd utan att vara beroende av kommunala eller statliga bidrag. Det är skillnaden mellan höger och vänster, och det är en stor skillnad. Vi vill flytta makten till den enskilda människa som det berör och inte ha kvar makten hos politiska organisationer och välmenande tjänstemän. Det är en avgörande skillnad mellan höger och vänster. Vi vill att även den fattiga ska få makt och då också få makt över de gemensamma skattepengarna så att man kan förfoga över dem på bästa sätt. Det är en stor skillnad. Kan Kalle Larsson ge mig ett enda gott exempel på där storstadssatsningar eller Blommanpengar eller Messingpengar eller allt vad man har hällt över förortsområdena har gett någonting mer bestående än ett eller annat planterat träd, en parkbänk eller möjligen en grill som ingen använder?
Herr talman! Jag lyssnade mycket väl på vad Göran Lindblad sade. Hade han tagit replik på en socialdemokrat hade det möjligen legat någonting i hans invändning om att flytta makten från välmenande byråkrater eller någonting annat, men när det gäller en diskussion mellan en verklig vänsterlinje och Göran Lindblads nyliberalism är frågan en helt annan.

Det betyder med mer tydliga ord att en del ska röra sig uppåt och andra nedåt. Annars blir det ingen poäng. Om alla springer i samma riktning blir det inte mycket till rörlighet. Vi vet mycket väl att moderaternas förslag går ut på att man som flykting ska få ett bidrag, det som man påstår vara en lön och som ligger under den nuvarande socialbidragsnormen. Grundsynen i detta är att man inte har tillräcklig motivation att arbeta annars utan behöver få en liten morot. Vår uppfattning är den omvända. Ger vi möjligheten och rättigheten till arbete kommer människor också att ta den möjligheten och den rättigheten. När det gäller storstadspengarna vill moderaterna i Stockholm så oerhört gärna använda dessa för att rädda projekt som de annars skulle få kritik för att de lägger ned. Så storstadssatsningen gör en viss nytta även för Göran Lindblads just nu.
Herr talman! Hur Stockholm gör eller inte gör tänker jag inte gå in på i den här debatten. Jag tycker inte att Stockholm heller skulle ha de här storstadspengarna. Det kan vi lägga åt sidan. Varför är Kalle Larsson så väldigt rädd för att flytta makten till dem det verkligen gäller? Varför säga att hela gruppen ska ha si eller så? Varför inte våga ge makten till den enskilda människan att få bestämma över sitt eget liv? Varför är det så farligt och besvärligt? Den sociala rörligheten, Kalle Larsson, ska ju innebära att man går från en utsatt position till en bättre position. Rörligheten i boendet ska innebära att gå från ett sämre boende till ett bättre boende och rörligheten i yrkeslivet naturligtvis att gå från ett yrke man kanske inte är så väldigt förtjust i till någonting som man strävar efter. Det är den rörligheten som ett system där människorna själva bestämmer ger, inte en rörlighet där man tvingar människor ned. Jag tror inte att Kalle Larsson har läst våra förslag riktigt ordentligt.
Herr talman! Jag har läst tillräckligt för att veta vad ni talar om. Det är gammal vanlig högerpolitik som nu presenteras och paketeras i möjligen nya ord och formuleringar. Om man ska beskriva social rörlighet som någonting som innebär att människor ska få det lite bättre tror jag alla här i kammaren kan ställa upp på det. Hittar Göran Lindblad någon i kammaren som säger att nej, människor ska inte få det bättre, gå från utanförskap till innanförskap, då är han skicklig. Men social rörlighet betyder i praktiken både att en del kommer att kunna få det bättre och att andra inte kommer att få det. Människor ska pressas med lägre ersättningar, som det finns beskrivet i era egna dokument, för att skapa de incitament som krävs för att man ska vilja skaffa sig ett arbete. Det är djungelns lag som företräds av såväl Göran Lindblad som allmän nyliberal ekonomisk teori. Det är någonting annat än solidaritet. Det är någonting annat än att man faktiskt försöker satsa på att människor, för var och ens skull men genom gemensamma politiska ansträngningar, kan göra någonting åt sin situation. Jag förstår att Göran Lindblad inte vill tala så mycket om storstadssatsningen. Den har trots allt i Stockholm använts av Göran Lindblads eget parti för att rädda en massa verksamheter som annars hade gått omkull. Men det finns andra konkreta exempel på att storstadssatsningen faktiskt har givit resultat: förskolor, språkförskolor, samlingslokaler runtom i landet, satsningar på hemspråksundervisning men också läxläsningsprojekt och annat. Det är sådant som inte hade funnits om Göran Lindblad hade fått bestämma. Det är väl gott och väl, för då blir det mer pengar över till skattesänkningar till de redan välavlönade som Göran Lindblad i grunden företräder.

Herr talman! Inledningsvis yrkar jag bifall till reservation 3. För övrigt står jag självklart bakom samtliga kristdemokratiska reservationer. I dag ska vi diskutera utgiftsområde 8, invandrare och flyktingar. Vi kristdemokrater har i parti och kommittémotioner förordat en annan inriktning av den ekonomiska politiken. Handläggningen av asylärenden har emellertid under en lång följd av år kritiserats ur rättssäkerhetssynpunkt, inte bara därför att handläggningstiderna har varit långa utan även för att insynen i processen för såväl parter som allmänhet varit dålig. Den parlamentariska utredningen om en ny instans och processordning i utlänningsärenden, NIPU, har därför haft regeringens uppdrag att överväga om en tvåpartsprocess bör införas och om det finns anledning att ändra utformningen av instansordningen. I utredningens slutbetänkande Ökad rättssäkerhet i asylärenden, SOU 1999:16, var samtliga företrädare för de sju riksdagspartierna i utredningen överens om att överprövningen i utlänningsärenden borde föras över till de allmänna förvaltningsdomstolarna. Riksdagen bör ge regeringen till känna att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen med förslag om en ny instans och processordning i utlänningsärenden. Vi utgår från att det omfattande beredningsarbete som har genomförts möjliggör att en proposition kan föreläggas riksdagen under våren för riksdagsbeslut före sommaren 2002. Herr talman! Handläggningstiderna i asylärenden är oacceptabelt långa. Vi föreslår därför en höjning av Migrationsverkets anslag med 13 miljoner kronor för budgetåret 2002 för att förkorta handläggningstiderna. Vi föreslår dessutom att Migrationsverket tillförs 10 miljoner kronor för det ökade ansvar för information till invandrare och flyktingar som vi föreslår att verket ska överta från Integrationsverket. De extra resurser som regeringen tillför Migrationsverket anser vi bör användas för att prioritera barnens rättigheter i asylprocessen. Vidare kan enligt vår mening resurser frigöras om vårt förslag om att Migrationsverket inte ska pröva uppehållstillstånd för adopterade barn mellan 12 och 17 år genomförs. Kristdemokraterna motsatte sig regeringens förslag att inrätta en särskild integrationsmyndighet. Trots ett kompakt motstånd från fem av riksdagens partier genomdrev socialdemokraterna emellertid inrättandet av Integrationsverket. Integrationspolitiken bör bedrivas på samma sätt som jämställdhetspolitiken. Vi anser att Integrationsverket bör läggas ned den 1 juni 2002. Vissa av Integrationsverkets uppgifter bör i stället övertas av Migrationsverket, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, samt Riksförsäkringsverket. DO bör tillföras medel för att kunna ges ett speciellt ansvar för opinionsbildning när det gäller diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Vi anser att systemet med förhandlingar och avtal med kommuner avseende nyanlända flyktingar bör avskaffas. Enligt vår mening bör det i stället införas en s.k. utvecklingspeng som följer individen och fördelas av Riksförsäkringsverket. Försäkringskassan bör sköta utbetalningen. Herr talman! Under sommaren och hösten har jag haft förmånen att bl.a. besöka Gimoförläggningen. Jag har fått träffa många asylsökande, både vuxna och barn, som mår väldigt dåligt. I det här sammanhanget vill jag lyfta fram en del frågor som jag önskar att regeringen ser över på allvar. Jag vill peka på all misär och alla missförhållanden på förläggningar. Jag önskar att något statsråd skulle göra ett besök i någon av de förläggningar som finns på olika platser i Sverige. Jag önskar all lycka till den nye ministern i hans nya arbete. Jag hoppas att han är beredd att ta itu med allt som har skett de senaste åren. Det är faktiskt bråttom. Många ligger på psykvården. Barn försöker ta livet av sig - gång på gång. Gravida kvinnor försöker också ta livet av sig eller gömmer sig med små barn under hela graviditeten. Det handlar om dem som har anknytningsfall, som inte har fått söka härifrån. De kan gömma sig under hela graviditeten. Listan blir lång om jag ska räkna upp de senaste månadernas händelser. För mig har det blivit vardagsmat att prata med och trösta alla dessa desperata barn och vuxna. Jag vet att detta är otroligt, men sanningen är dessvärre att allt detta händer på fullaste allvar, och det händer hela tiden. Långa handläggningstider är det största problemet för de flesta som väntar på sina tillstånd. Ibland får man vänta upp till fem år. Under den långa väntetiden bryts man ned som person. Människovärdet verkar inte ha något värde längre hos utlänningsmyndigheter. I de fall verkställighet av utvisningen inte kan ske med anledning av att ursprungslandet inte tar emot sina medborgare måste det finnas en tidsgräns för då uppehållstillstånd ändå ska ges. Det är inhumant att som i dag låta människor som inte kan utvisas leva i osäkerhet år efter år. Vi kristdemokrater vill att regeringen återkommer med förslag på tidsgräns när det gäller verkställighetshinder i utvisningsärenden. Herr talman! En annan fråga jag vill lyfta fram är de ensamkommande barnen. För att vi ska kunna bemöta alla dessa barn på ett bra sätt krävs många åtgärder. I dag tas barnen om hand av Migrationsverkets olika grupphem. De enda instruktioner grupphemmen har är att dessa barn ska ha mat och tak över huvudet. Det räcker inte långt för de barn som kommer hit i en mycket utsatt situation. Självmordsförsök är mycket vanliga bland dessa barn. Denna situation skulle kunna förbättras genom att man överlät handhavandet av dessa frågor till exempelvis kommuner och frivilligorganisationer. Handläggningstider är ett område där det krävs uppstramning. Samtidigt som barnen ska ha förtur i hanteringen kan det ta minst ett år, ibland upp till tre år, innan ett barn får besked om ett första beslut från Barnens rätt att höras är en viktig del i asylprocessen. Det händer ofta att de barn som kommer med sina anhöriga nonchaleras totalt och inte räknas som individer. Även om de själva har velat komma till tals har de nekats detta. Ett sådant fall var uppmärksammat i medierna under sommaren. Även Barnombudsmannen har påpekat att barnen måste ses som individer. De kan ha egna asylskäl även om de är tillsammans med sina föräldrar. I dag är handläggningstiden även för anknytningsärenden upp till åtta-tio månader hos både Migrationsverket och Utlänningsnämnden. Detta är ett stort problem för alla medborgare som bor här och som inte kan ha sina kära på nära håll under så lång tid. Vi kristdemokrater tycker att uppehållstillstånd ska kunna beviljas även efter inresan om det står klart att den sökande skulle ha beviljats uppehållstillstånd om ansökan getts in i den sökandes hemland. Återigen tar vi upp anhöriginvandring, som är oacceptabel i dag. Vi anser att sista länkenbestämmelsen bör återinföras. Jag vill också betona vikten av användning av tolkar och advokater. Det krävs auktoriserade tolkar med hög kompetens. Samma sak bör gälla för advokater. Det är önskvärt att ge möjlighet att få en advokat eller tolk av samma kön. Jag ser att tiden rinner i väg, men jag kan fortsätta senare. Avslutningsvis vill jag lyfta fram dels det här med språktestet, som man borde se över, dels svenska för invandrare, som inte har varit på topp den senaste tiden. Alla som kommer hit ska ha samma möjlighet till detta.

Herr talman! När vi i dag debatterar betänkandet Invandrare och flyktingar, kan vi se tillbaka på ett år då många människor på vårt jordklot levt under mycket svåra förhållanden. Oerhört många människor på vår jord lever i olika flyktingförläggningar, på flykt från krig eller förföljelse på grund av etnisk tillhörighet, sexuell identitet, politisk eller religiös övertygelse, eller t.o.m. på flykt på grund av brist på mat och vatten. När vi i massmedier läser om, i radio hör om eller på TV ser vilka problem många människor har är jag förvånad över att vi i Sverige inte är mer generösa och toleranta mot personer som lyckats ta sig till vårt land och vars högsta önskan är att få stanna här. Centerpartiet vill att vi i Sverige ska driva en öppen, human, rättvis och generös asyl och flyktingpolitik. Vi anser att Sverige tillsammans med andra EU länder har ett stort ansvar för att ge en fristad åt människor som flyr från förtryck och förföljelse. Flyktingfrågor bör behandlas som en gemensam europeisk angelägenhet inom hela Europeiska unionen, grundat bl.a. på Genèvekonventionen och FN:s barnkonvention. Att Schengensamarbetet nu integreras i EU är enligt Centerpartiets uppfattning positivt. Det skapar förutsättningar att kombinera två viktiga målsättningar, nämligen vidgade möjligheter till fri rörlighet för medborgarna och ökat samarbete för att förhindra gränsöverskridande brottslighet. Detta är ett avgörande led i arbetet med att skapa ett område för frihet, säkerhet och rättvisa i enlighet med de riktlinjer som fastställdes vid Europeiska rådets möte i Tammerfors. Det finns alltså ett stort värde i en gemensam asyloch flyktingpolitik. En grundläggande förutsättning är dock naturligtvis att den ges en utformning som överensstämmer med våra värderingar om en human och generös flyktingpolitik. Från Centerpartiets sida tycker vi att det finns anledning för Sverige att tydligt markera att vi vill ha en generös asyl och flyktingpolitik. Vi ska inte låta de länder som har de minst generösa reglerna lägga ribban. I slutdokumentet från Tammerfors sade EU:s stats och regeringschefer att "frihet bör inte betraktas som ett privilegium uteslutande för unionens egna medborgare. Att denna frihet över huvud taget finns fungerar som en magnet för människor över hela världen som inte kan åtnjuta den frihet som unionsmedborgarna tar för given. Det skulle stå i strid mot europeiska traditioner att förvägra människor denna frihet när de lever under omständigheter som får dem att på goda grunder söka tillträde till vårt territorium. Men detta kräver att unionen utarbetar en gemensam politik för asylfrågor och invandring, samtidigt som den beaktar nödvändigheten av en konsekvent kontroll av de yttre gränserna för att stoppa olaglig invandring och bekämpa dem som organiserar och begår därmed sammanhängande internationella brott. Denna gemensamma politik måste vara grundad på principer som både är tydliga för våra egna medborgare och ger garantier till dem som söker skydd i eller tillträde till Europeiska unionen." Det finns anledning att påminna regeringen om formuleringarna i detta dokument. När nu denna gemensamma asyl och flyktingpolitik håller på att utformas finns det anledning att ta upp den aktuella frågan om hur regeringen hanterar asyl och flyktingpolitiken. Ett exempel är frågan om att införa bötesstraff för transportörer, men detta ska vi debattera i samband med nästa betänkande. Utvecklingen inom EU anser vi går i fel riktning. Vi får också ofta signaler om en åtstramande viseringspolitik. Detta sänder fel signaler, olika delförslag bildar tillsammans en helhet som utgör en restriktiv flyktingpolitik, vilket också många frivilligorganisationer, inte minst olika människorättsorganisationer, reagerat mot. Om vi menar allvar med att inte medverka till att bygga murar runt Europa, i olika sammanhang kallad "fästning Europa", måste vi också ha den politiska viljan och förmågan att visa detta i praktisk handling. Även om vi inte under ordförandeskapet i EU lyckades flytta fram positionerna inom det debatterade området så långt som det fanns ambitioner att göra, har Sverige en viktig roll när det gäller att påverka detta arbete, eftersom det är nu den gemensamma asyl och flyktingpolitiken utformas. Fru talman! Vi har en rad åtgärder som vi måste ta itu med i Sverige. En sådan viktig fråga är handläggningstiderna hos Migrationsverket och Utlänningsnämnden. Människor får vänta alltför länge innan de får besked om uppehållstillstånd. De långa handläggningstiderna är en speciellt bekymmersam fråga. Utlänningsnämndens vara eller inte vara är också en fråga som har diskuterats sedan starten. Det finns uppenbara brister i den nuvarande asylprocessen. Vi i Centerpartiet har flera gånger motionerat om att Utlänningsnämnden ska lägga ned och ersättas av en asylprocess i förvaltningsdomstolarna. Därför känns det särskilt tillfredsställande med förslaget från ett enigt socialförsäkringsutskott, att riksdagen bör ge regeringen till känna att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen med förslag om en ny instans och processordning i utlänningsärenden. Det är bekymmersamt att regeringen förhalat frågan om att förbättra asylprocessen och göra den tydligare och säkrare för människor. Fru talman! Av humanitära skäl måste vistelsetiderna förkortas, väntetiderna är alldeles för långa. Att vara asylsökande är nog den osäkraste tillvaro en människa kan befinna sig i. Många asylsökande känner att de inte kan påverka något utan att de lever på lånad tid. Många flyktingar bor redan i dag ute i vanliga bostadsområden, men fler flyktingar borde slussas ut i eget boende. Reglerna bör förändras för att ytterligare förbättra flyktingars möjlighet att arbeta under väntetiden, och även möjligheter att delta i svenskundervisning bör förbättras. Ett större samarbete med frivilligorganisationer vid flyktingmottagande är nödvändigt. Det finns många goda exempel på samarbete mellan kommunernas flyktingmottagningar och olika kyrkor och frivilligorganisationer för flyktingar som kommit hit. Det underlättar för flyktingarna att ha dessa kontakter, och acceptansen i samhället för flyktingpolitiken ökar också genom detta. Fru talman! Regeringens storstadssatsning har hittills mest präglats av en kortsiktig politik med enstaka insatser och den har karaktären av gåvogivande i stället för att utnyttja människors kraft och möjligheter. Vi vill låta människor växa i stället för att bli omhändertagna. Utvecklingen måste komma underifrån. Vi tror inte regeringens centralt dirigerade projekt leder till långsiktig förbättring. Och som regeringen påpekar i sin analys riskerar projekten att bli en del av en projektverksamhet vid sidan av kommunens ordinarie verksamheter. Vi anser att det finns anledning att minska resurserna och låta utvecklingsinsatserna bli en del av kommunernas ordinarie verksamhet. Mot bakgrund av detta anser vi att anslaget till utvecklingsinsatser i storstadsregionerna bör avvecklas. Fru talman! Våra förslag i det här betänkandet är budgetpåverkande. Det innebär att våra förslag beskrivs i vårt särskilda yttrande, och därför vill jag till sist bara yrka bifall till reservation 6 under punkt 8.

Fru talman! Det här utgiftsområdet berör budgetkonsekvenser på det område som behandlar invandrare och flyktingar. Det är ett område som handlar om hur vi i Sverige beter oss som nation gentemot omvärlden samt vilken respekt vi vill visa människor som inte har haft den stora lyckan att födas i vårt land utan har kommit till oss på något annat sätt. När det gäller integrationsdelen av den här debatten kommer min partikollega Ana Maria Narti lite ytterligare att fokusera på några delar. Jag vill redan nu säga att jag verkligen tror att centrala förvaltningsmyndigheter eller statliga verk som ska skapa integration är dömda att misslyckas. Jag är övertygad om att det är fel väg att gå. Det måste finnas ett utpräglat underifrånperspektiv på allt som har med integration att göra och inte ett ovanifrånperspektiv. Det är kommunerna, som finns nära medborgarna, det hänger på, tror jag, när det gäller offentliga initiativ för att förbättra integrationen, oavsett vad man har för etnisk bakgrund. Det är här jag tycker att man ska se till att formerna för stöd fungerar praktiskt när man behöver hjälp. Det var någon som i talarstolen tidigare tog upp situationen i ett sydligare grannland och dess valdebatt. Man får komma ihåg att effekten av att människor i praktiken är exkluderade från den ordinarie eller vita arbetsmarknaden men samtidigt inkluderade i alla våra offentliga bidragssystem skapar oro och ifrågasättande hos människor. Det kan dock aldrig legitimera de otroligt pinsamma och tragiska yttringar som det har fått i Danmark, men som även finns runtom i vårt land. Det finns politiska organisationer som driver exakt samma poltik hos oss. Men de får sin näring från det misslyckande med integrationen som man kan se. Det kan dock aldrig legitimeras. Handläggningstiderna är centrala på flera sätt. Jag tycker att det skulle vara glädjande om de nya signaler vi har fått från den tillträdande migrationsministern Jan O Karlsson verkligen kunde omsättas i praktisk handling. Jag hoppas mycket på denna nya ministers erfarenheter från revisionsrätten inom EU vad avser utvärdering och effektivitet och att det kan komma svensk migrationspolitik till godo så att man kan effektivisera inte minst handläggningstiderna. När det gäller handläggningstider skulle jag också vilja rikta mig till min kollega från Moderata samlingspartiet, Göran Lindblad. Jag är lite tveksam till den sexmånadersgräns som du tog upp. Jag tycker att poängen med den nya asylprocessen, som jag kommer in på senare, är att den ska vara så lik all annan rättsprocess som möjligt. Vi har ju inga sådana tidsgränser i övrigt. Det är snarare så att handläggningstiderna är alldeles för långa i hela rättsprocesskedjan, även i andra ärenden. Målet måste vara att alla handläggningstider kraftigt förkortas, inte minst på asylområdet. Men att ha vissa tidsgränser tror jag är tveksamt. Däremot ska målet vara att tiden aldrig drar i väg för långt. Det får aldrig accepteras. Mottagningstiderna i asylprocessen orsakar en mängd sociala problem och ett stort mänskligt lidande för de enskilda individerna. Men det rör sig också ekonomiskt om ganska stora belopp. Flyktingdygnskostnaden beräknas nästa år uppgå till 211 kr per person. Lägger man då ihop alla människor som bara väntar och väntar på besked, blir det ganska stora summor som skulle kunna användas till mer angelägna insatser. Om man flyttade över pengarna till själva processen, skulle man få en dubbel vinstsituation både ur mänskligt och ur ekonomiskt perspektiv, tror jag. Folkpartiet liberalerna har på det här området föreslagit ytterligare pengar till Integrationsverket - förslaget har dock fallit eftersom budgeten är beslutad - för att just minska handläggningstiderna. Jag tror att det skulle vara nödvändigt. Vi föreslog dessutom 100 miljoner ytterligare till domstolsväsendet, och jag tror att det behövs även där. Även om vi nu flyttar processen, kommer pengarna att behövas i domstolsväsendet av flera skäl och inte bara på det här området. Det är glädjande att vi nu äntligen i den här kammaren kan komma överens om att vi ska byta ut den helt oacceptabla rättsprocess som vi har haft när det gäller asylprövning i det här landet. Det har saknats fundamentala rättssäkerhetsgarantier. Nu är vi överens. Nu ska vi gå vidare och lägga fram ett nytt förslag, och jag hoppas att det kommer att utformas i samförstånd. Om inte annat kan vi när förslaget kommer till oss i utskottet ha ett lika positivt samarbete som vi nu fått på det här området. I dag är inte det egentliga tillfället för debatt om det huvudsakliga materiella innehållet i svensk flyktingpolitik. Vi ska ju framför allt beröra budgetfrågorna. Men jag kan ändå inte komma ifrån att vi har problem med hur flyktingbegreppet är definierat. Vi kommer snart att få höra företrädare för socialdemokraterna säga att vi har en human, rättssäker och bra flyktingpolitik. Men jag tycker att det gång på gång visar sig att flyktingbegreppet är för snävt definierat. När det inte räcker till visar det sig att de alternativa skydd vi kan ge inte alltid täcker in det vi önskar. När vi sedan kommer till humanitära skäl har det gjorts en sådan tolkning i vårt land att man svärtar ned begreppet humanitet, tycker jag. Det stämmer inte. Man måste därför byta ut begreppet eller byta politik. Vi kommer i den följande debatten att ta upp att svensk migrationspolitik i dag formas alltmer från ett europeiskt perspektiv. Vi har valt att ha ett sådant, och jag tror att det är nödvändigt att vi formar migrationspolitiken på europeisk nivå. Men man ska också kunna se att det finns oroande inslag, att allt fokuseras på administration för att hålla människor utanför vår del av världen. Det kan gälla transportöransvar, det kan gälla viseringsregler och det kan gälla flyktingsmuggling som vi kommer till i nästa debatt. Detta totalt gör att människor i dag inte lagligt kan ta sig till vårt land. Den asylprocess som europeiska statschefer med läpparna slår vakt om är i praktiken väldigt svår att nå. Man kommer helt enkelt inte att kunna utnyttja den. När det sedan gäller invandring i övrigt ska man komma ihåg att det handlar rätt mycket om arbetskraftsinvandring. Jag tycker att det är glädjande att se att man från regeringshåll nu äntligen tillsätter en utredning och inte håller på med några interdepartementala arbetsgrupper som ingen vet vad de gör. Nu blir det en utredning för att se hur vi kan möta de stora krav som kommer. Det finns inga skäl att undvika att verkligen understryka det här behovet, för det kommer att vara betydande och kommer att få andra följder som vi måste ta hänsyn till. Hur ska vi se till att de människor som kommer till vårt land - för att se till att vi har ett välstånd också om 25 år - ska förhålla sig till sina släktingar? Det handlar om anhöriginvandring osv. Det är stora frågor som vi kommer att ta ställning till i utskottet och därefter debattera här i kammaren. Jag tycker dock att det är bra att utredningen har tillsatts, och det finns anledning att den kommer med ett förslag väldigt snabbt. Vi i Folkpartiet står självklart bakom alla våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag i det här läget bifall bara till reservation nr 4.

Fru talman! Jag vill yrka bifall till vår reservation nr 7. Jag vill också uttrycka min starka sympati för Vänsterpartiets reservation nr 2, om att regeringen ska kräva att invandrarorganisationerna redovisar statsbidragens resultat och effekter utifrån ett könsperspektiv. Jag tycker att det är en utmärkt reservation. Enligt barnkonventionen ska alla barn inom landet ha lika rättigheter, men det är inte fallet. Vi anser att även asylsökande barn ska ha en fullgod undervisning precis som de barn som är bosatta i Sverige. Barn som inte är folkbokförda här och som är i behov av att gå i särskola har inte heller samma rätt som svenska barn. Det förekommer att barn tas emot i särskolan. Men barn som inte är folkbokförda här har ingen rätt till en sådan utbildning. Vi anser att det ska vara en rättighet. Även ungdomar mellan 16 och 18 år som inte är folkbokförda i landet saknar den rätt till utbildning som barn bosatta i Sverige har. Asylsökande ungdomar bör erbjudas gymnasieutbildning på samma villkor som andra ungdomar, dvs. t.o.m. det år då de fyller 20. Allt annat är diskriminering. Att Integrationsverket nu styr om delar av sin verksamhet till ett tydligare antirasistiskt arbete är bra och ingår som en del i den överenskommelse som regeringen har träffat med mp. Lokala och regionala diskrimineringsombud får i uppdrag att stödja och utbilda och därmed också mer resurser. Det är också en del av budgetuppgörelsen. Krav som vi dessutom har fört fram är att arbetsgivaransvaret ska ligga på den NGO-baserade föreningen eller organisationen. Verksamheten ska inte bedrivas i vinstsyfte, dess kärna ska vara bekämpning av etnisk diskriminering och den ska baseras på tydliga mål och metoder. Huvudmålet bör givetvis också vara att förebygga och motverka etnisk diskriminering.

Det bör också göras en årlig utvärdering av kvalitetssäkring av diskrimineringsombudsmännens verksamheter. Lokala antidiskrimineringsbyråer finns eller håller på att etableras i Trollhättan, Norrköping, Malmö, Härnösand. Byråerna drivs helt av ideella organisationer, t.ex. ABF och Röda korset, eller av sammanslutningar, olika föreningar eller enskilda individer. Det är bra att Migrationsverket får extra pengar, men det räcker inte. Handläggningstiderna är fortfarande alldeles för långa. Barnets bästa genomsyrar fortfarande inte asylprocessen. I de flesta fall har barnen inte hörts eller så går det inte att läsa ut på vilket sätt barnets bästa har beaktats. Barnkonventionen måste stärkas. Barnets bästa måste sättas i främsta rummet. Barn har rätt att bli hörda i asylprocessen. När det gäller avvisningsbeslut ska det finnas beslutsmotiveringar där det tydligt går att utläsa hur barnets bästa har beaktats. Också artiklarna om barnets rätt till bistånd, säkerställandet av barnets rätt till överlevnad och säkerställandet av barnets utveckling måste tillämpas. Miljöpartiet anser att barnkonventionens portalparagraf om barnets bästa måste tillämpas i större utsträckning när det gäller asylsökande familjer. Barnets bästa ska alltid sättas i främsta rummet i asylprocessen. I betänkandet skrivs att Migrationsverket bör ha en beredskap för att ta emot 18 000 asylsökande. Enligt regeringens prognos kan antalet landa på 20 000 och enligt Migrationsverket på 23 000 eller mer. Riksdagens revisorer har också anmärkt på att regeringens prognos är oflexibel. De extra resurser på 50 miljoner för 2002 räcker inte. Det måste till ytterligare medel. Att låta de asylsökande vänta i flera år är inte att bedriva en human flyktingpolitik. Jag vill också ta upp att skärpningen av transportörsansvaret med stor risk kommer att medföra ökad rasism, och det har redan visat sig i enskilda fall att det har blivit så. Det är bra med en ny ordning för Utlänningsnämnden eftersom den gamla ordningen inte har fungerat. Det är viktigt att detta inte bara är en ansiktslyftning utan att det blir början på en rättssäker asylhantering. Trots att vi nu har beslutat om en annan instansordning och att Utlänningsnämnden därmed kommer att upphöra måste nämnden, till dess den försvinner, tillföras mer resurser för att den ska klara av de ärenden som nu är aktuella. Nämnden har, precis som Migrationsverket, alldeles för långa handläggningstider. Mot den bakgrunden har vi ställt oss positiva till att öka nämndens anslag med 5 miljoner.

Fru talman! Sverige är i dag ett land med etnisk och kulturell mångfald. Alla som bor i Sverige ska ha lika rättigheter, men också lika skyldigheter och möjligheter. På den grunden ska den generella politiken utformas. Insatser för att öka och stärka integrationen ska göras inom alla politikområden. Det ingår fyra politikområden i det utgiftsområde som vi ska besluta om i dag: integrationspolitiken, storstadspolitiken, migrationspolitiken och minoritetspolitiken. Integrationspolitiken rör bl.a. invandrarnas introduktion i det svenska samhället, ersättning till kommunerna för mottagande av flyktingar, frågor om svenskt medborgarskap, åtgärder för att förebygga och motverka etnisk diskriminering och främlingsfientlighet samt åtgärder för att den etniska och kulturella mångfalden i samhället tas till vara. I propositionen säger regeringen att utvecklingen inom det integrationspolitiska området är långt ifrån tillfredsställande i förhållande till de mål som riksdagen har beslutat om. Men regeringen säger också att flertalet av de insatser som man gör och har beslutat om har effekter först på sikt och att det inte finns några enkla åtgärder som kan leda till snabba lösningar. Regeringen kommer därför under våren att i en särskild skrivelse redovisa utvecklingen inom integrationspolitiken. Storstadspolitiken är också en viktig del i arbetet med att bryta segregationen, ett arbete som också måste ses på sikt. Regeringen kommer även här att göra en samlad avstämning och utvärdering under 2002 av den förda storstadspolitiken och därefter ta ställning till formerna för det fortsatta arbetet. När dessa utvärderingar är gjorda och fakta finns på bordet, då kanske det är dags för en stor integrationspolitisk debatt. Fru talman! Jag vet inte hur många av riksdagens ledamöter som såg på TV 4 i går kväll. Då visades ett program som kallades Gringobingo. Det var något av det mest vulgärpopulistiska och gräsliga program som jag någonsin har sett. Med tanke på det programmet tycker jag att det finns all anledning att ytterligare understryka att Sverige har en human, solidarisk och rättssäker migrationspolitik. Vi ska också vara med och utforma en gemensam migrationspolitik inom EU som också ska präglas av humanitet, solidaritet, öppenhet och ansvar. Människor lämnar sina hemländer av olika skäl. Vissa flyr undan krig, förföljelse eller tortyr. Andra söker sig till andra länder för att få en bättre livssituation, för att arbeta eller för att förenas med sin familj. Orättvisorna i världen kan man knappast komma till rätta med enbart med flykting och invandringspolitik. Här behövs i stället en stark samlad politik för internationell solidaritet, fred och utveckling. Den enda långsiktigt hållbara lösningen på problem med ofrivillig migration och flyktingskap är att komma åt orsakerna till att människor tvingas att lämna sina hemländer. För att motverka att människor tvingas att fly måste vi stärka respekten för de mänskliga rättigheterna och det internationella samarbetet för fred, säkerhet och demokrati. För att människor inte ska tvingas att lämna sina hemländer på grund av fattigdom och arbetslöshet måste vi stärka det internationella utvecklingssamarbetet, inte minst fattigdomsbekämpning och återuppbyggnad efter krig och katastrofer. EU-länderna har länge varit målet för många asylsökande. EU tar, och kommer även fortsättningsvis att ta, ansvar för flyktingar. EU-länderna har under de senaste åren tagit emot ca 400 000 asylsökande, och trenden är att antalet ökar. Flest asylsökande söker sig till Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Nederländerna. Lägst antal asylsökande har Finland, Portugal och Grekland. I Sverige ser vi en kraftig ökning av antalet asylsökande. Det visar också att farhågorna om den s.k. Fästning Europa inte har blivit verklighet. Alla som söker asyl i Sverige har sina skäl och sin bakgrund. Det är viktigt att vi ser till varje sökandes individuella skäl för sin asylansökan. Människor som inte har behov av skydd ska också veta att de inte kan tas emot och varför. De ska också respektera våra lagar och lämna landet. Vi har inte en hård tillämpning av reglerna som många vill göra gällande. Upp till 75 % av alla som sökt asyl får stanna, de flesta av humanitära skäl. Endast en mindre del av de som får stanna i Sverige har skäl enligt FN:s flyktingkonvention. Sverige har ett av Europas och världens mest utvecklade asylsystem. Det svenska flyktingmottagandet ses som en förebild, vilket kan vara svårt att tro när man hör somliga partier som redovisar sina åsikter om den svenska flyktingpolitiken. Att bedöma om en person har behov av skydd i Sverige är mycket en svår uppgift. Vi måste därför ständigt arbeta för att befästa och utveckla rättssäkerheten i asylprocessen. Enligt utskottets mening är införandet av en tvåpartsprocess med ökad muntlig förhandling av avgörande betydelse för tilltron till asylprövningsssystemet. En sådan förändring leder också till ökad rättssäkerhet. Jag delar Kalle Larssons uppfattning om att det vore bra med en bred politisk beredning av den kommande propositionen om den nya instans och processordningen. Det fanns en enighet i NIPU utredningen om att det behövs en ny instans och processordning, och det är inte så ofta som det finns en politisk enighet i dessa frågor. Därför vore det bra om vi kunde fortsätta med den enigheten i arbetet med propositionen. Handläggningstiderna är ett problem. För att ytterligare förbättra asylprövningen måste dagens handläggningstider kortas väsentligt. I dag behandlas drygt 50 % av grundärendena inom sex månader, och det är inte acceptabelt. Målsättningen är ju att hela handläggningsprocessen inte ska ta mer än sex månader. Därför är det bra att regeringen skjuter till 50 Utlänningsnämnden som ett led i förkortningen av tiderna. Genom en längre planeringsram får Migrationsverket också bättre förutsättningar att förkorta handläggningstiderna. Men den närmaste framtiden är ändå bekymmersam. Om Migrationsverkets prognos om utvecklingen av antalet asylsökande de närmaste åren står sig, blir det mycket svårt att förkorta handläggningstiderna. Jag vill därför i det här sammanhanget uppmärksamma regeringen på ett eventuellt behov av mer pengar till verket i samband med tilläggsbudgeten under våren. En mänsklig globalisering förutsätter internationella kontakter. Vi ska utveckla det omfattande internationella utbyte vi har av studenter, turister, affärsmän och släktingar. Vi har, och vi ska ha, en mycket generös viseringspraxis. I dag beviljas ca 90 % av alla ansökningar. Samtidigt måste vi också motverka det missbruk av viseringar som förekommer av det relativa fåtal som via viseringar vill invandra till vårt land. Viseringarna är ju avsedda för tillfälliga besök. Fru talman! Tre reservationer tar upp frågan om flyktingkvoten och hur de anslagna medlen används. Sverige har ju sedan lång tid tagit emot kvotflyktingar. Sedan ett antal år har regeringen anslagit medel för överföring av ca 1 840 personer. Under senare år har det varit svårt att fylla kvoten av olika skäl. Ett sådant skäl är att uttagna flyktingar inte fått utresetillstånd från sitt land. Det inträffade för några år sedan när UNHCR hade tagit ut flyktingar från norra Irak. De hade sedan inte möjlighet att resa ut ur landet. Det finns alltså flera lösningar för de flyktingar som har ett behov av skydd. UNHCR brukar tala om tre lösningar. Den första och mest önskvärda är naturligtvis att flyktingar ska kunna återvända till sitt eget hemland. Den andra lösningen är att flyktingen integreras i det land där han eller hon befinner sig. Den tredje lösningen, om det inte finns någon annan, är ju att bosätta sig i ett tredje land. Resurserna är alltså inte begränsade till att enbart användas till kvotflyktingar. Medlen har använts för att ge UNHCR stöd för att utöka kretsen länder som tar emot kvotflyktingar. I år har t.ex. regeringen använt medel för medicinska insatser i Bosnien Hercegovina och i Kosovo. Det är Migrationsverket som i samverkan med bl.a. UNHCR och IOM ansvarar för vidarebosättning för flyktingar i Sverige. Men det är regeringen som ger riktlinjerna. De nordiska regeringarna samråder också inom ramen för den samrådsgrupp som man har i flyktingfrågor. Sverige deltar också i UNHCR:s arbetsgrupp för utbyte av information mellan länder som tar emot flyktingar. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Jag tänkte fråga Maud Björnemalm om den artikel som publicerades för ett år sedan och är skriven av Widar Andersson, Björn Eriksson och Hedi Bel Habib gjorde något intryck eller om möjligen mitt citerande ur artikeln gjorde något intryck på Maud Björnemalm. Där kräver man att integrationspolitiken ska avvecklas och att det i stället ska tas fram en riktig tillväxtproposition. Man ska satsa på människor och ge makten till dem det verkligen berör. Det är min första fråga. Sedan skulle jag vilja fråga om Maud Björnemalm och Socialdemokraterna är beredda att med snabbhet trycka på Regeringskansliet och dessutom med snabbhet bereda en proposition om en ny processordning, så vi får detta i sjön. Dessutom undrar jag hur det blir under tiden. Utlänningsnämnden har ju lutat sig på en praxis där regeringen ytterst är ansvarig för praxis. Är majoriteten beredd att trycka på så att denna praxis blir mer human än vad som har varit fallet? Det finns ju exempel på ett antal homosexuella asylsökande som har fått avslag av Utlänningsnämnden med hänvisning till att det inte fanns något skyddsbehov. När vederbörande sedan - och det har hänt i flera fall - uttalar sig mot regimen i t.ex. Iran, får man stanna vid en ny prövning. Då har man plötsligt skäl. Man skulle naturligtvis kunna ge rådet till alla asylsökande att uttala sig kritiskt mot sin regim i pressen. Då skulle man få stanna. Men jag tycker inte att det är värdigt ett rättssystem. Jag undrar om Maud Björnemalm vill göra någonting under mellantiden så att den här prövningen blir human och korrekt.
Fru talman! Svar på fråga ett är nej. På fråga två vill jag säga att när det gäller den här nya instans och processordningen kommer riksdagen i dag att säga att vi förväntar oss en proposition på riksdagens bord under våren, så att vi kan fatta beslut före sommaren 2002. Om jag är rätt underrättad och om jag minns rätt har Migrationsverket, eller om det är regeringen, tillsatt en grupp som ser över hur besluten har varit när det gäller de homosexuella. Man avvaktar resultatet av den undersökningen.
Fru talman! Jag frågade ju också Maud Björnemalm om praxis i största allmänhet och hur man ska se till att Utlänningsnämnden, under den likvaka som nämnden har kvar, fungerar så bra som möjligt och har en regeringspraxis att luta sig mot som är bra och rättssäker. Är Maud Björnemalm beredd att verka för det? Svaret på den första frågan var ett kort nej. Det är väldigt betecknande. Socialdemokraterna och Maud Björnemalm är uppenbarligen inte alls beredda att ge någon som helst makt till några som helst människor. Man vill fortsätta att hälla storstadspengar med ett ovanifrånperspektiv över olika storstadsområden. Det är påtagligt att det finns en ovillighet att släppa makten. Man vill inte låta den här eländesindustrin upphöra utan driva den vidare.
Fru talman! Mitt nej gällde frågan om artikeln hade gjort något intryck på mig, inte vad jag hade för åsikter i den frågan. Eftersom jag inte minns artikeln, Göran Lindblad, kan den inte ha gjort något större intryck på mig. Praxis bildas när Utlänningsnämnden överlämnar ett ärende till regeringen för beslut som kan gälla många liknande ärenden. Jag kan inte stå här och lova att Utlänningsnämnden kommer att göra detta. Jag vet inte om det över huvud taget kommer att finnas några ärenden som man behöver sätta praxis på. Det är en omöjlig fråga att svara på, Göran Lindblad.
Fru talman! Jag vill fråga Maud Björnemalm om detta med verkställighetshinder. Under sommaren har det uppmärksammats i medierna att det är väldigt många som har väntat upp till åtta nio år. De har inte kunnat skickas tillbaka till sina hemländer. Sverige känner till problemet, men man har inte gjort något åt det. Tänker Maud Björnemalm verka för att man ska kunna begränsa den här tiden, åtminstone efter det sista beslutet, avvisningsbeslutet, som man får? Från sex månader och upp till ett år kan kanske vara en rimlig tid. En annan fråga som jag tänkte ställa gäller de långa handläggningstiderna. Det är ett stort bekymmer. Det har nästan alla partier konstaterat i debatten här. Jag läste om en familj häromdagen. Det tog tre år, och barnet i hemlandet som skulle förenas med sin mamma har blivit 18 år. På grund av att han har hunnit bli 18 år under den långa väntetiden kan man inte ta emot honom. Det finns två barn här i Sverige, men det tredje barnet har hunnit bli vuxen under tiden. Kan den långa handläggningstiden vara ett hinder när det gäller anknytningsfallen? En annan fråga som har varit väldigt bekymmersam för min del och som jag har haft många samtal om gäller de anknytningsfall som kommer lite på sidan om. Det är otroligt att man får vänta på sin fru eller man. Att man inte kan söka härifrån, förstår jag. Men det finns uppenbarligen brister också när det gäller att tolka lagen. Ett praktfall gäller en gravid kvinna.
Fru talman! När det gäller frågan om verkställighetshinder och tider på åtta nio år var det, såvitt jag minns några ärenden som var så långa. Att det blir en lång tid kan också bero på att hemlandet vägrar att ta emot sina medborgare. Att man ska få komma tillbaka till sitt hemland där man är medborgare är något som vi svenskar tycker är självklart. Det kan också finnas andra orsaker till att det drar ut på tiden. Den enskilde kanske inte heller vill medverka till att lämna Sverige. För mig är det svårt att uttala mig tvärsäkert om detta. Jag föreslår att Magda Ayoub tar ett samtal med Migrationsverket om den här frågan. Jag kan inte från riksdagens talarstol uttala mig om ett enskilt ärende. När det gäller den sista frågan, om anknytningsärenden, vill jag säga att det är kö på vissa ambassader, och det tar lång tid. Det är naturligtvis beklagligt att det är så. Senast i dag har vi ju hört om ett land där det var långa väntetider och man erbjöd mer personal. Men det fanns inte lokaler för att härbärgera ytterligare personal. Det kan alltså vara många olika problem. Men det största problemet tror jag är att det är många ansökningar.
Fru talman! Min första fråga handlade faktiskt om personer som också har försökt att komma tillbaka till sina hemländer. Jag förstår så väl att man ska försöka skicka tillbaka dem till sina hemländer. Det är beklagligt att det finns länder som inte tar emot de sina. Palestinier är en stor grupp som befinner sig här i dag. De är mellan 200 och 300 personer som har försökt, men inte kunnat få komma tillbaka till sina hemländer. Det är de grupperna jag pratar om. Det är en ganska stor grupp. De har en vilja att komma tillbaka, men det går inte. Sverige känner till problemet. Jag undrar om man kan få till stånd en begränsad tid? Både Sverige och de andra länderna förstår detta, men kan inte göra något åt det. De personer det handlar om lever i ett vakuum under ganska lång tid. Det handlar många gånger om barn där man t.ex. inte vet om de ska fortsätta i skolan eller skickas tillbaka. Min andra fråga gällde också anknytningar. Det kan vara väldigt långa handläggningstider, inte på ambassaderna, utan på Migrationsverket och Utlänningsnämnden. Det tar mer än ett år från den dag man har skickat ansökan till Norrköping eller de andra platserna här i Sverige. Det är inte enbart ett ambassadproblem. Frågan om det enskilda ärendet, gäller inte det specifika ärendet utan om den långa handläggningstid som gör att man får konsekvensen att man nekar en familj att återförenas på grund av att det har tagit så lång tid.
Fru talman! Verkställighetshindren är en svår fråga. Mottot för Sverige och andra länder måste ju vara att arbeta för att varje land ska ta emot sina medborgare. Det tror jag att vi kan vara överens om. Om man skulle sätta en tidsgräns och säga att man efter ett visst antal år får stanna i Sverige skulle det vara ett utomordentligt bra sätt för vissa länder att göra sig av med sina medborgare. Jag vill försöka visa på att det här är en svår fråga som man kan lägga många aspekter på. När det gäller övriga frågor som rör långa handläggningstider vill jag säga att det finns ett sätt att lösa dem, nämligen mer resurser, mer pengar.
Fru talman! Maud Björnemalm uttryckte viss oro över budgetkonsekvenser och administration till följd av att det enligt prognosen kommer några tusen fler asylsökande till vårt land under innevarande år. Jag undrar om inte oron från Maud Björnemalm borde vara större över att vi enligt alla prognoser kommer att sakna så ofantligt många människor om några år. Det kommer att vara hundra tusentals människor för litet i vårt land för att bidra till att vi kan behålla någon form av välstånd när alltfler blir allt äldre och pensionerade.
Fru talman! Jag tror ändå att Johan Pehrson och jag är överens om att man måste skilja på asylsökande och arbetskraftsinvandring. Jag inser också att vi förmodligen kommer att ha ett stort behov av arbetskraftsinvandring. Den frågan ska vi hantera. Den har regeringen börjat hantera. Den måste hanteras för sig. De asylsökande måste behandlas för sig. Jag tror att vi är överens om att man måste slå vakt om asylrätten.
Fru talman! Jag delar helt uppfattningen att man inte kan göra asylpolitiken och Sveriges internationella åtaganden beroende av konjunkturläget och vår egen demokrati. Det har jag verkligen inte påstått. Maud Björnemalm var i sitt anförande oroad över att det skulle komma några tusen fler enligt den plan som Maud Björnmalm själv varit med och skissat på i Migrationsverket styrelse. Jag tycker att den oron borde sättas i relation till oron på andra områden. Budgetkonsekvensen av den brist på arbetskraft vi lär ha om några år kommer att skjuta stora hål i statsbudgeten.
Fru talman! Brist på resurser till Migrationsverket gör att handläggningstiderna blir långa. Det finns bara ett sätt att korta handläggningstiderna på Migrationsverket. Det är mer resurser.

Fru talman! Maud Björnemalm nämnde att vi har en generös viseringspolitik. Jag är lite förvånad över det. Maud Björnemalm nämnde att hon inte kan gå in på enskilda fall, men jag vill ändå nämna detta. Vi har en iransk familj som starkt har kritiserat regimen i sitt hemland. De har varit här i Sverige i flera år. Kvinnan har sökt psykisk hjälp och vistats på psykavdelning bl.a. för självmordsförsök. Trots detta har familjen fått ett negativt besked. Jag kan inte hålla med Maud Björnemalm om att det är en generös och human viseringspolitik när vi hanterar människor på det sättet. Dessutom känner familjen väl till flera andra familjer som har skickats hem till Iran, och ingen har fått kontakt med dem efter det att de kommit dit. Är det så vi ska hantera människor från Sverige?
Fru talman! Nej, det tycker jag inte. Jag föreslår att Birgitta Carlsson tar kontakt med Migrationsverket för att försöka reda ut det här fallet. Jag kan inte från riksdagens talarstol ha synpunkter på enskilda fall.

Fru talman! Jag ska fatta mig ganska kort. När jag tjänstgjorde här inne för första gången, förra våren, förde Sverige en flyktingpolitik som kritiserades från alla möjliga håll: från flyktingar som väntade i flera år på besked, från tjänstemännen som försökte administrera politiken, från medierna och från politiker i flera olika partier. Den här hösten, när jag har kommit tillbaka, konstaterar jag med glädje att det händer saker, som t.ex. att utskottet bytt åsikt i frågan om instans och processordningen och nu tar ställning för bättre rättssäkerhet. Det här är resultatet av flera års kritisk men också konstruktiv opinionsbildning och debatt. Idén med Utlänningsnämnden var från början att stärka rättssäkerheten och avlasta regeringen. Den tanken var god. Tidigare hade man problem med att Invandrarverkets asylbeslut överklagades och hamnade på regeringens sammanträdesbord. Därmed fanns det en risk för att politiker var känsliga för tillfälliga opinionsyttringar. Massmedier var på dem, och det kunde faktiskt fattas t.o.m. godtyckliga beslut, olika för likadana fall. Med den nya ordningen var det tänkt att Utlänningsnämnden skulle ta över rollen som överklagandeinstans. Den skulle ha mer av juridisk personal och ha bättre kontroll och politisk förankring genom att ledamöterna skulle hämtas från riksdagspartierna. Men resultatet har, som nämnts här i dag, blivit oacceptabelt ur rättssäkerhetssynpunkt, med handläggningstider om flera år, standardformulerade beslut, hemlighållande av uppgifter för den enskilda parten och slentrianmässiga bedömningar av faktorer som tortyr och självmordsrisk. Nästan nio av tio fall har avgjorts utan muntlig handläggning. Samma myndighet har varit både åklagare och domare, och den enskilde har inte fått komma till tals muntligen. Ingen skulle acceptera om en vanlig domstol betedde sig så. Minns ni fallet Mohammed Shakeri 1996? Han hade tio år tidigare, 1986, flytt undan en inkallelse till krigstjänst och skulle utvisas på grund av att han hade lämnat falska uppgifter vid ankomsten till Sverige. Protesterna mot beslutet påverkade varken den ansvarige ministern Pierre Scori eller Utlänningsnämnden. Det hela slutade med att Mohammed svalde 200 värktabletter i sitt gömställe och dog. Det här blev en vändpunkt i svensk flyktingdebatt. Situationen blev till slut för mycket för regeringen, som sedan dess har försökt att administrera och hantera frågan och att hitta en ny lösning, med känt resultat som följd: härdsmälta och ministeravgång. Samtidigt har den här frågan debatterats internt i de flesta partier, i alla fall i mitt. I vårt parti slår vi vakt om rättssäkerheten, och därför är vi tveksamma till specialdomstolar. Efter flera års opinionsbildning och debatt har acceptansen för den gamla flyktingpolitiken fallit. Motståndet mot specialdomstolar som partiet har när det gäller t.ex. hyresnämnder och Arbetsdomstolen kommer nu även att gälla för utlänningsärenden. Därmed finns det inte längre majoritet i riksdagen för de senaste årens havererade och ibland godtyckliga flyktingpolitik. Fru talman! Ska man nu önska sig något av framtiden och den nytillträdande ministern är det att denne passar på att rensa bordet från resultatet av den hittills förda politiken. Bakom ord som "balans", "verksamhetsmål" o.d. döljer sig faktiskt tusentals människoöden. I dag lever omkring 2 000 flyktingar gömda runtom i landet. Ungefär 200 av dem är barn. Det är per definition svårt att veta exakt hur många det är, eftersom de inte riktigt kan ge sig till känna på ett officiellt sätt. Med stor sannolikhet leder deras situation till en personlig katastrof. De har i vissa fall väntat flera år på besked från de myndigheter som i dag ska ge dem det. De gömmer sig undan den gamla flyktingpolitiken. Det som man kan göra åt detta när man inför en ny flyktingpolitik är förstås att passa på att rensa bordet lite grann, kanske införa en amnesti och låta offer för den gamla politiken komma fram ur sina gömmor och bedömas under den nya i stället. En sådan amnesti har både blå och röda regeringar prövat förut, både här i Sverige och i andra länder. Motivet har ofta varit just att rensa bordet i samband med en större regeländring. Svensk flyktingpolitik står nu inför en historisk förändring, med en ny migrationsminister och en ny instans och processordning. Det är ett utmärkt tillfälle att rensa ut resterna av det som den nuvarande politiken har skapat. Fru talman! Jag ville bara ta det här tillfället att berätta att jag är stolt över att svensk flyktingpolitik nu får ett unikt tillfälle att förändras till det bättre. Jag är stolt över att mitt parti har vågat ta ställning för rättssäkerhet även för flyktingar och över att vi nu ger dem som kommer hit en människovärdig behandling. Jag är både glad och stolt över att det här har lett till en majoritetslinje i utskottet och i den här riksdagen. Nu är det upp till den tillträdande ministern att se till att det blir genomfört i praktiken.

Fru talman! Ibland är det väldigt svårt att komma fram till talarstolen och fortsätta en diskussion, inte därför att den kommer efter en votering utan därför att man själv kommer från en helt annan verklighet. Jag kan inte lyssna på de vackra orden om flyktingpolitik och integrationspolitik därför att jag har samma vecka suttit och pratat med långtidsarbetslösa invandrare - väldigt många oerhört välutbildade. De har inte haft en enda vanlig arbetsdag i Sverige under sina långa år av liv i detta land. Då kan jag absolut inte gå med i en debatt som är så oerhört rik på vackra ord och så fattig på konkret kunskap om vad integration eller segregation betyder. Jag måste också påminna er om att integrationsministern i TV har erkänt att detta är ett stort misslyckande. Det är ett misslyckande som vi i Folkpartiet förklarar genom alldeles för mycket organisation, alldeles för många regler, alldeles för många tunga centraliserade system. Ett sådant samhälle byggt på detta sätt lämnar väldigt få arenor fria för nya grupper, nya individer och nya handlingar. Det är därför vi har hamnat i den här situationen med ett av de mest segregerade samhällena i den demokratiska världen. Jag känner somalier som har lämnat Sverige och åkt till England därför att de vet att de lättare får bättre jobb där än här. Eritreaner har befunnit sig i samma situation, osv. Varför händer detta? Varför är det så många människor som lever utanför? Det är därför att vi hela tiden har trott att det starka samhället, den offentliga sektorn, ska lösa enligt enhetliga modeller alla problem för alla människor i hela landet. Det är självklart att det inte går. Det är inte systemen som ska lösa problemen, utan det är människorna själva. Då måste de också få utrymme för eget handlande. Jag vill påminna om att vi nu har antagit ett nytt manifest rörande Folkpartiets och socialliberalernas politik. Det heter Du ska bestämma. Vi ska göra allt vi kan för att också massan av människor som i dag lever helt utanför det aktiva livet ska få bestämma över sina liv. Detta betyder att få välja studier själv, inte att uppifrån, av en tjänstemannagrupp, hänvisas hit och dit enligt olika planer. Detta betyder att kunna försöka jobba för att komma in i arbetslivet på egen hand, vilket betyder att det delvis ska bli mycket lättare att starta företag och att komma in i vanligt arbete med egen inkomst. Det är fråga om avregleringar och skattelättnader - ni vet. Men det innebär också att de arbetslösa ska få bestämma i egna grupper, i aktivitetscenter som de själva leder. Detta är inte möjligt i dag. Dessa människor ska också komma in i vardagen genom en helt annan relation till skollivet. En starkare, djupare verksamhet för riktig kunskap i skolan engagerar föräldrar och elever. Stöd till fria skolor engagerar föräldrar och elever. Kom ihåg att minoritetsskolor under en lång rad av år var en absolut omöjlighet i Sverige. Det var få undantag som växte fram kring mycket starka invandrargrupper, som inte accepterade att låta sig inramas, stoppas in i färdiga modeller. Det gällde t.ex. estländarna. Judiska skolan stötte också på motstånd från början. I dag är t.ex. finländarna oerhört lyckliga över sina skolor. Det har varit möjligt bara tack vare de fria skolorna. "Du ska bestämma" ska gälla i integrationspolitiken. Jag vill också påminna om några färska exempel i detta sammanhang för att förklara varför de vackra ord vi säger här inte har någonting med verkligheten att göra. Massor av pengar har gått till Storstadssatsningen. Enorma belopp går till AMS. Vi har med två ministrar i den här salen diskuterat samarbetet mellan aktivitetsgarantin och invandrarorganisationer. Först var det Björn Rosengren. I maj 2000 sade han att han skulle ta upp detta med AMS och undersöka vad som sker och att han muntligt och skriftligt för AMS skulle poängtera att man verkligen ska observera frågan om aktivitetsgaranti. Han delade den analys som Ana Maria Narti gjorde när det gäller invandrarnas situation, osv. Detta händer i maj 2000. I november 2000 diskuterar vi denna gång med Mona Sahlin samma fråga: Samarbetar aktivitetsgarantin med invandrarorganisationer eller ej? Mona Sahlin sade att hon också var intresserad av att gå vidare med den erfarenhet hon visste att Ana Maria Narti hade, och som vi hade diskuterat flera gånger genom åren, om hur projektstöden många gånger har undgått att bli lyftet för invandrargrupperna. Okej. Det var i september 2001. Nu är aktivitetsgarantin etablerad. Jag försöker ta reda på vad som har hänt, och jag får hjälp. Det görs en punktvis undersökning. Jag får veta att länsarbetsnämnderna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län svarar så här: Nej, det finns inget samarbete med invandrarorganisationerna. Vid förfrågan hos arbetsförmedlingarna har svaret entydigt varit att det inte finns sådana samarbetsavtal. Jag har så många erfarenheter av den här sorten. Vi försökte för ett antal år sedan, när den nya lagen mot etnisk diskriminering i arbetslivet kom, sälja kunskap från invandrargrupperna till de olika myndigheterna och organisationerna om den nya lagen. Ingen var intresserad av att köpa. Samtidigt var man mycket mån om att organisera stora symposier och konferenser - glada, eleganta och lyxiga - om integration. Det är sådant som vi till varje pris måste ändra. Det är det som vi kommer att göra.

Fru talman! Jag talade i mitt inlägg i budgetdebatten för en stund sedan om hur nedläggningen av Utlänningsnämnden är att bryta loss en sten i Fästningsbygget Europa. Det betänkande vi nu har att ta ställning till är den raka motsatsen. Efter att EU:s medlemsstater steg för steg, sten för sten, byggt en svårgenomtränglig mur runt det rika Västeuropa blir det allt svårare, i flera fall omöjligt, för dem som flyr sitt land att på fullt laglig väg ta sig till EU för att söka asyl. Den som såg den utmärkta satiren i TV 4 i går kväll som kallades Gringolotto, av Alexa Wolf, vet vad jag menar. En hårdare lagstiftning och praxis, Schengenavtal och transportöransvar är alla byggstenar i den mur som stänger människor i behov av hjälp ute. I det perspektivet måste detta betänkande betraktas. Fru talman! Inledningsvis är det värt att notera att utskottsmajoriteten enligt vår, och flera partiers, uppfattning föregriper det arbete som utförs i Anhörigkommittén. Man förelägger riksdagen för beslut ett betänkande som begränsar Anhörigkommitténs handlingsutrymme. Vad avser majoriteten att göra om man i kommittén senare kommer fram till att de förslag vi i dag har att ta ställning till inte bör genomföras? Bör den då möjligen entledigas av regeringen? Vilken praxis är det då vi har framför oss? Är det att bara den kommitté som kommer fram till rätt resultat ska tilllåtas? Fru talman! Vid ministerrådets möte för rättsliga och inrikes frågor den 29 maj 2001 nåddes en principöverenskommelse om innehållet i ett direktiv och i ett rambeslut som uppges ha som syfte att förstärka kampen mot olaglig invandring och människosmuggling. Utkastet till direktivet innehåller bestämmelser om vilka förfaranden som ska vara förbjudna enligt den nationella lagstiftningen. Utkastet till ramdirektiv reglerar vilka straffrättsliga och andra sanktioner som ska kunna utdömas. Enligt vår uppfattning utgör direktivet och rambeslutet angrepp på centrala delar av den internationella flyktingrätten och andra instrument för mänskliga rättigheter. Man hänvisar till katastrofen i Dover, där 58 människor påträffades döda i en container vid ankomsten, och det förhållandet att det finns människor och nätverk som profiterar på människohandel - vilket ofta sker under hänsynslösa former och kostar människoliv. Man undviker däremot att hänvisa till de fall där tio människor har avlidit de senaste två åren vid avvisningar från Österrike, Belgien, Tyskland, Frankrike och Schweiz och de rekommendationer som Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter lämnat med syfte att förhindra att fler liknande dödsfall inträffar. Fru talman! Ett av grundproblemen är att EU ländernas regeringar gör en otillåten sammanblandning av företeelserna människohandel och människosmuggling. Människohandel har till syfte att de som är föremål för handeln ska exploateras i destinationslandet för prostitution eller på annat sätt. Den internationellt godtagna definitionen på trafficking, eller människohandel, är att det gäller "en person som på något sätt med tvång transporterats för att utsättas för exploatering". Det är också Vänsterpartiets uppfattning att det är av yttersta vikt att bekämpa denna företeelse - vi har bl.a. föreslagit inrättandet av ett helt nytt politikområde runt just prostitution och trafficking. Människosmuggling däremot är, som jag redan nämnt, något som EU-ländernas regeringar själva tvingat fram genom att göra det allt svårare för flyktingar att på laglig väg ta sig till EU-territorium. Motsvarande definition för människosmuggling är att det gäller "en person som bett om hjälp för att illegalt ta sig in i en stat där han/hon inte har någon rätt till uppehållstillstånd. Överenskommelsen med smugglaren gäller bara hjälpen att ta sig in i landet." Fru talman! Det finns människosmugglare som arbetar helt ideellt, och andra tar betalt för sitt arbete, liksom de människor som 1943 hjälpte merparten av de danska judarna att fly över Öresund till Sverige - bara någon dag innan de skulle ha deporterats till de nazistiska förintelselägren i Polen. Att nu ge stöd åt den föreslagna EU-regleringen innebär att man legitimerar synen att det hade varit bättre om de danska judarna hade dödats i förintelselägren än att båtägarna tjänade pengar på transporterna över sundet. Det är inte heller bara människosmuggling i vinstsyfte som ska kriminaliseras. Även hjälp till inresa som ges av ideella skäl - för att hjälpa en flykting som har behov av skydd - kriminaliseras. Raoul Wallenbergs räddningsaktion för de ungerska judarna kan alltså komma att kriminaliseras på EU-nivå år 2001. Detta sker med Sveriges regerings och dagens utskottsmajoritets goda minne, om jag förstår det hela rätt. När jag då läser att man i ett TT-meddelande rapporterar att statsminister Göran Persson i dag har mottagit utmärkelsen Raoul Wallenberg - hjälte i vår tid, får det betraktas som ett skämt. Den "humanitära klausul" som medlemsstaterna enligt direktivet får men inte är tvingade att införa ger möjlighet att undanta från påföljd om motivet är att ge humanitärt stöd till personen i fråga. Att utskottet anger att Sverige kommer att kunna använda denna utväg och beklagar att den inte är bindande för medlemsstaterna är visserligen utmärkt men ändå en klen tröst. Vänsterpartiet menar att det är fullständigt oacceptabelt att den humanitära klausulen är frivillig för medlemsstaterna. Den har dessutom givits en sådan utformning, eftersom bevisbördan för det humanitära syftet läggs på den enskilde, att den enligt vår bedömning inte kommer att få någon större praktisk betydelse. Fru talman! Juridiska personer, som t.ex. föreningar och politiska partier, ska kunna straffas om en företrädare för föreningen eller partiet gjort sig skyldig till att ha givit hjälp till en olaglig inresa. Det framstår som mer än märkligt att t.ex. ett politiskt parti ska straffas om en företrädare för partiet av ideella skäl hjälpt en asylsökande att komma till Sverige. Förslaget öppnar för möjligheten att upplösa partier eller organisationer som hävdar Genèvekonventionen och FN:s tortyrkonventions företräde framför rambeslutet. Kan detta verkligen vara utskottsmajoritetens avsikt? Man hänvisar visserligen i betänkandet till att det enligt svensk lagstiftning om företagsbot i dag bara gäller brott som begåtts i utövningen av näringsverksamheten, och att bedömningen är att detta motsvarar de krav som ställs i rambeslutet. Men vi känner oss föga trygga av denna "bedömning". Och vad är det som säger att vi inte också i detta avseende legitimerar en rättsvidrig ordning i andra EU-länder? Det är, fru talman, i så fall en skrämmande utveckling - inte bara för rättssäkerheten, utan främst för de människor som tvingas fly från sina hemländer och möter de kalla murarna i Fästning Europa. Jag yrkar bifall till reservation 2.

Fru talman! Inledningsvis yrkar jag bifall till reservation 1. Kristdemokraterna anser att det är viktigt att det skapas minimikriterier för asylprövning och invandrarpolitik inom EU. Vi anser att människosmuggling i vinstsyfte inte kan accepteras och att de straffsatser som Sverige har i dag bör skärpas. Enligt Kristdemokraterna är det emellertid en konstig ordning när en proposition läggs fram innan den utredning som fått i uppdrag att utreda frågan har lämnat sitt betänkande. Kristdemokraterna anser att regeringen bör återkomma med en ny proposition som tar upp frågan i sin helhet med Anhörigkommitténs förslag inarbetade. Fru talman! Det finns enligt vår mening en rad olika orsaker till människosmuggling och även olika lösningar på detta mycket allvarliga problem. Anhörigkommittén har enligt tilläggsdirektiv den 29 november 2000, dir. 2000:81, i uppdrag att göra en översyn av utlänningslagens bestämmelser om straff för människosmuggling samt att utreda om möjligheterna till lagföring kan underlättas när det gäller människosmuggling. Kommittén ska redovisa sitt arbete i dessa frågor senast den 31 juli 2002. Vår uppfattning är att riksdagens ställningstagande i denna fråga inte bör föregå resultatet av Anhörigkommitténs arbete. När utredningen har lämnat sina förslag bör regeringen ta ställning till om utkasten till rambeslut och direktiv överensstämmer med kommitténs förslag och i så fall återkomma till riksdagen. Med hänsyn till det anförda bör propositionen avslås. Tack för ordet!

Fru talman! Jag vill börja mitt anförande med att yrka bifall till reservation nr 1, där vi yrkar avslag på propositionen. Det är förvånande att regeringen nu lägger fram det här förslaget. Anhörigkommittén har fått i uppdrag att utreda transportörsansvar och att då, som regeringen nu gör, lägga fram detta förslag som binder upp och förhindrar kommittén att förutsättningslöst arbeta vidare tar vi avstånd från. Centerpartister tar avstånd från och är starka motståndare till den människosmuggling som under senare år har krävt många människors liv. Att smuggla människor i vinstsyfte på det sätt som skett och sker ska självklart bestraffas och motverkas med alla medel. Tyvärr har den flyktingpolitik som förs inom EU påverkat utvecklingen inom detta område. I och med allt större hinder och svårigheter att ta sig in i EU länderna har människosmugglingen blivit en efterfrågad marknad. När möjligheten inte finns att skaffa sig ett pass eller ett visum för att på lagligt sätt ta sig till något EU-land griper människor efter kanske det sista halmstrået, och kanske för sina sista tillgångar köper de sig en transport till, som de tror, ett liv i frihet. Fru talman! Centerpartiet anser att Sverige ska ha en öppen och generös flyktingpolitik. Vi är medvetna om att det inom EU pågår ett arbete med att harmonisera migrationspolitiken, och även vi i Sverige kommer att i viss utsträckning behöva anpassa oss till detta. Sedan Sverige anslutits till Schengenavtalet har listan över länder med visumtvång ökat. Den förändrade visumpolitiken har också gjort det svårare att ta sig in i EU. Nu är det så att människor inte upphör att söka skydd bara därför att det finns viseringsregler och transportörsansvar, utan risken finns att de söker skydd på ett mera riskfyllt sätt. När vi förra veckan hade en offentlig hearing med rubriken Har flyktingpolitiken hårdnat? framkom det att klimatet inom flyktingpolitiken har hårdnat. Vi är många som på nära håll upplevt hur personer som vistats här under lång tid får avslag på sina asylansökningar, trots att de kan visa att det finns fara för deras eget liv om de återsänds till sina hemländer. Sverige har redan i dag transportörsansvar, och detta motsätter vi oss inte i Centerpartiet, men vi vill inte att vi ska godkänna förslag om att utöka detta transportörsansvar med höga bötesstraff. Vi är övertygade om att olika transportörer kommer att välja bort personer som kan komma att söka asyl när de kommer fram till resmålet. Fru talman! Inom en ganska snar framtid kommer vi med all säkerhet att ha brist på arbetskraft likt den vi hade i slutet av 60-talet och i början av 70-talet. Därför borde vi ta väl hand om och se till att de flyktingar och invandrare som kommer hit så snart som möjligt får chansen att bli ekonomiskt oberoende genom eget arbete. Alla människors lika värde och rättigheter brukar vi ofta tala om. Vi har också talat om lika skyldigheter. När vi talar om en generös och human flyktingpolitik menar vi inte att den ska vara kravlös. De som kommer hit har ansvar för att så snart som möjligt själva bidraga till sin egen försörjning.

Fru talman! Den europeiska migrationspolitiken formas till ett system med dubbla dagordningar. Utåt, i programtal osv., vill man gärna värna asylrätten, men i praktiken undergrävs denna rätt till asyl med direkt motsatta åtgärder gång på gång. Det handlar om att slå en järnring runt oss själva i den mer lyckligt lottade delen av världen. Medlemsstaterna i EU vill gärna hålla människor från andra delar av världen på behörigt avstånd från Europa. Det är djupt cyniskt. Genom viseringsregler, transportörsansvar och regler om olaglig inresa, som vi nu diskuterar, som försöker man skapa dessa avstånd. Ett fåtal personer med speciella kompetenser inom t.ex. teknik välkomnas dock som arbetskraft i Europa som vi inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att ha en betydande brist på. Trots våra ansträngningar att hålla människor borta försöker många ta sig in i Europa i livsfarliga båtar, trånga lastutrymmen, under bussar förbi de alltmer hårt bevakade gränserna. Det är vanligt att vi skyller denna grymma verklighet på flyktingsmugglare. De anses vara hänsynslösa profitörer som tjänar stora pengar på människors nöd och lidande. Vad som ofta förbigås är att ju tätare gränserna stängs och sluts, desto större är smugglarnas möjligheter till ofattbara s.k. biljettpriser; ett par hundratusen per människa är inte ovanligt. Flyktingsmuggling till vår del av världen är huvudsakligen ett resultat av den alltmer tätslutna gränsen runt oss. Människosmugglarnas verksamhet bygger på ett behov. Deras agerande kan ibland ta sig former som är avskyvärda och oacceptabla, men de speglar främst den avskyvärda och oacceptabla situation som miljoner människor såsom flyktingar befinner sig i. Ytterligare skärpningar i bekämpandet av dessa flyktingsmugglare riskerar endast att leda till än vidrigare förhållanden för dem som smugglas. Exemplen är många på hur människor dött runt våra gränser. Det är viktigt att skilja på att rättsligt pröva människosmuggling som ett brott mot den enskilda stat över vars gräns smugglingen sker och att rättsligt pröva de oacceptabla former under vilka smugglingen sker, vilket berör en enskild individ. Brotten mot den enskilda staten sker i samförstånd med den person som ska fly och smugglas och är därför en del av överenskommelsen med den s.k. transportören. Brotten mot den enskilde kan utgöra ett hot mot liv och säkerhet. Människosmuggling som innebär ett övergrepp mot den enskildes liv och säkerhet måste självklart beivras och straffas. Att föreslå en förstärkning av den straffrättsliga ramen för bekämpande av hjälpen till olaglig inresa, transitering och vistelse, som det heter, anser jag dock inte vara rätt väg att gå. Förslaget tar sikte på att skydda statens intressen och inte den enskilda människa som transporteras över gränsen, även om man retoriskt försöker få det att låta annorlunda. Folkpartiet liberalerna värnar om den enskilde individen och dess rättigheter. Vi menar därför att en ytterligare skärpning i bekämpandet av människosmugglingen är fel väg att gå. I stället måste vi nu fokusera på att inom EU skapa gemensamma regler och normer som banar vägen för en mer human flykting och asylpolitik, dvs. fokusera på innehåll och inte på administration. Det tycker jag är en liberal strategi som också skulle vara grunden för en mer medmänsklig politik i EU. Fru talman! Slutligen vill jag yrka bifall till reservation 3.

Fru talman! Miljöpartiet accepterar inte utkastet till rambeslut om förstärkning av den straffrättsliga ramen för bekämpande av hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse. Miljöpartiet motsatte sig också Schengenavtalet, som är bakgrunden till att det är så svårt att ta sig in i EU. Tyvärr var det den gången bara Vänsterpartiet och Miljöpartiet som ville uppmärksamma ledamöterna i denna kammare på vad detta innebar. Det var nästan som att prata för döva öron. Men allteftersom fler och fler har insett vad detta Schengenavtal innebar har kritiken kommit. Den gången var man dock inte beredd att ta debatten. Jag tycker att det är viktigt att nämna det. Nu är det svårt att rätta till sådana avtal som man har sagt ja till. Regeringen bedömer att bestämmelserna om en minsta gemensam maximipåföljd för människosmuggling ställer krav på att straffskalorna i utlänningslagen skärps. Det finns redan i dag påföljder i lag för människosmuggling med fängelse i högst fyra år. Det finns ingen anledning att ytterligare skärpa straffen och lägga sig platt inför övriga EU-länders krav på gemensamma regler. Dessa regler och ramlagar kommer också med en fart av den kalibern att vi inte hinner analysera och se vad vi verkligen bestämmer. Vi får inte heller ingripa i bestämmelserna i detalj, utan det är bara att säga ja eller nej. Det är dock glädjande att så många partier i samband med detta rambeslut har reservationer. Det hade varit ännu bättre, tycker jag, om man kunnat komma överens om en reservation tillsammans för att visa styrkan bakom att vi vill avslå den här ramlagen. Nu är det fyra reservationer. Jag står naturligtvis bakom Miljöpartiets, fru talman, men för att det inte ska bli så många voteringar i morgon kommer jag att bifalla Vänsterns reservation. Jag tycker att det är samma andemening, och det hade varit bättre om vi hade kunnat göra det tillsammans. Vi är kritiska mot Sveriges harmonisering med EU-regler i migrationsfrågor för övrigt. Konsekvenserna av dessa harmoniseringar strävar endast mot ännu effektivare och ännu mer avskräckande påföljder, inte mot en ökad humanism. Skärpning av lagar, hårdare tag och högre murar runt EU gör bara att desperata människor låter sig smugglas på ett än mer riskfyllt sätt. Denna lukrativa verksamhet utökas hela tiden, därför att det handlar om något så attraktivt. Det är inte det som behöver ändras, enligt vårt sätt att se det. Anhörighetskommittén arbetar med frågan om människosmuggling. Det är också väldigt konstigt att man här vill föregripa denna kommitté. I mitt eget utskott, justitieutskottet, är det nästan en helig princip i alla sammanhang att om en kommitté arbetar med en fråga så kommer den frågan inte upp till beslut. Jag har aldrig varit med om det under mina sju år i riksdagen. Det här måste vara ett regelbrott. Vi brukar t.o.m. ta hänsyn till när arbete pågår i departementet. Motiveringen i detta betänkande för denna ordning finner jag inte heller tillfyllest. Det är ingen bra motivering. Att kartlägga, analysera och överväga vilka möjligheter som finns att göra lagstiftningen tydligare, liksom att se över straffbestämmelserna i utlänningslagen, är ju vad som behövs innan man gör detta. Det motivet förstår jag inte hur man kan godkänna. Nej, fru talman, vi yrkar alltså avslag på denna ramlag och kommer att reservera oss tillsammans med Vänstern i morgon.

Fru talman! Med anledning av tragedin i Dover då 58 kinesiska män påträffades döda i en container uppmanade Europeiska rådet EU:s kommande ordförandeland Frankrike att vidta åtgärder för att förhindra att en sådan händelse upprepades. Dödsfallen hade ägt rum i samband med ett olagligt försök att ta sig in i England. Frankrike presenterade två förslag till rättsakter, ett direktiv och ett rambeslut, där syftet var att förstärka kampen mot olaglig invandring och människosmuggling. Vid ministerrådets möte för rättsliga frågor och inrikesfrågor den 29 maj i år nåddes en principöverenskommelse om innehållet i direktiv och rambeslut. Direktivet kan antas av regeringen, medan rambeslutet kräver riksdagens medgivande. Grundsynen är att människosmuggling i vinstsyfte är ett allvarligt brott såväl mot staten som mot den enskilde och att straffet för ett sådant brott måste höjas. I regeringens proposition anges att bestämmelsen om minsta gemensamma maximipåföljd för människosmuggling ställer krav på att straffskalorna i utlänningslagen skärps. Det lägsta straff som i dag kan komma i fråga är fängelse i fyra år. Straffen föreslås bli mellan sex och åtta år. En humanitär klausul gör det möjligt för oss att även i fortsättningen ha frihet att bibehålla ett straffritt område för humanitära handlingar. Behovet av ett humanitärt undantag understryks även av FN:s flyktingkommissarie. Regeringen har på begäran av riksdagen gett Anhörigkommittén i tilläggsdirektiv att göra en översyn av bestämmelserna i utlänningslagen om straff för människosmuggling och också att analysera det här med vinstsyfte. Till utskottets betänkande finns fyra reservationer där man yrkar avslag på propositionen och där reservanterna anser att riksdagen inte bör ta ställning utan avvakta Anhörigkommitténs förslag. De invändningar som utskottet hade tidigare när det gällde bristande överensstämmelse mellan Anhörigkommitténs uppdrag och familjeåterföreningsdirektiven finns inte här. Några sakliga skäl att avvakta kommitténs förslag finns inte, eftersom regeringen i propositionen säger att man tänker vänta med en slutlig analys av hur straffbestämmelserna ska utformas tills Anhörigkommittén lämnat sina förslag och förslagen har remissbehandlats. Anhörigkommittén ska lämna sitt betänkande senast den sista juli 2002. Fru talman! Jag yrkar härmed avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets förslag till beslut i betänkandet.
Fru talman! Man brukar vara konsekvent i sina handlingar. Här föregriper man Anhörigkommitténs arbete. Vi har gång på gång skrivit i våra motioner att man skulle kunna återinföra sista länkenbestämmelsen, och då har vi hela tiden blivit hänvisade till att man inte föregriper arbetet i Anhörigkommittén. Kan man inte här vara konsekvent? Vi kan lika gärna fråga Maud Björnemalm om hon i dag är beredd att också ta beslut om att föregripa arbetet i Anhörigkommittén och återinföra sista länkenbestämmelsen. Det måste finnas någon logik i det hela.
Fru talman! Skillnaden är att när det gäller sista länken bestämmer vi själva. Det här direktivet och rambeslutet kommer att gälla i EU-länderna, och här råder vi inte ensamma över besluten. Dessutom säger regeringen i propositionen att man ska avvakta Anhörigkommitténs förslag och att dessa ska gå ut på remiss innan regeringen tar ställning.
Fru talman! Det kan man nog också säga om Anhörigkommittén, även om Sverige bestämmer det själv. Men det blir också svårt för oss att ändra oss om vi har fattat beslutet redan innan. Liknande fall har inträffat. Man drog också tillbaka direktiv till Anhörigkommittén. Det är sättet att arbeta som vi inte tycker är helt korrekt.

Vår reservation nr 2 handlar om såväl form som sak. Men eftersom formfrågan redan är avhandlad ska jag spara kammarens tid och fråga om innehållet i sak. Ramdirektivet innebär ju att huvudregeln blir kriminalisering för hjälp till olaglig inresa. Trots den humanitära klausul som Sverige nu anser sig kunna använda och kommer att använda enligt majoriteten innebär detta att exempelvis Raoul Wallenbergs räddningsaktion för ungerska judar kriminaliseras i andra EU-stater. Jag skulle därför vilja fråga: Är Maud Björnemalm och socialdemokraterna tillfreds med att genom det här beslutet legitimera detta?
Fru talman! Nu diskuterar vi förslaget om att man ska höja straffbestämmelserna för olaglig invandring och människosmuggling. Det är en sak som EU länderna har kommit överens om att man ska göra. Man ska motverka människosmuggling, som jag anser vara kriminellt.
Fru talman! Så långt har jag begripit argumentationen. Men jag vill fortfarande ha svar på min fråga. Jag är förstås medveten om att det finns tillfällen då det kan vara rimligt att ifrågasätta människosmuggling. Jag diskuterade också det i mitt inlägg. Men man måste också se till konsekvenserna när man antar ett nytt rambeslut. Vi menar att konsekvenserna av det här beslutet är att om vi får en liknande situation som den som fanns under andra världskriget när Raoul Wallenberg ideellt hjälpte ungerska judar att fly, kommer detta i flera EU-stater efter det att de har antagit det här rambeslutet att vara olagligt. Då kan jag fråga så här i stället: Delar Maud Björnemalm den bedömningen och vad tycker hon i så fall om detta?
Fru talman! Jag kan säga så här, Kalle Larsson, att tiderna förändras. Den tid när Raoul Wallenberg räddade judar är inte den tid vi lever i i dag. I dag utnyttjar cyniska människosmugglare människors längtan och behov av att skaffa sig en bättre tillvaro för sig själva och sin familj. Man ser inga andra medel än att låta människosmugglare smuggla sig in i ett annat land, vilket jag tycker är en ohederlig handling.

Fru talman! Det här rambeslutet är egentligen bara ett fullföljande av Amsterdamfördraget och Schengenavtalet. När det gäller de straffrättsliga aspekterna delar jag inte Kalle Larssons uppfattning att det här på något sätt skulle göra handlingar liknande dem Jag kan bara instämma i bifallsyrkandet.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka för att den här debatten kommer till stånd. Vänsterpartiets syfte med att begära denna debatt är att lyfta fram frågor om demokrati och rättssäkerhet. Vi är alla överens om att terrorism och grov organiserad brottslighet ska bekämpas, och det ska göras gemensamt i enighet och i samförstånd mellan alla goda krafter. Debatten i dag är en viktig debatt, som borde ha kommit till stånd för länge sedan, eftersom de förslag som det nu mycket hastigt ska beslutas om är en fortsättning på en process som har pågått länge. Det är i ljuset av detta inte så konstigt att det hittills har gått så enkelt att komma förbi en grundläggande debatt om rättssäkerhet, eftersom hela systemet med lagstiftningen på detta område är uppbyggt för att man ska kunna genomdriva lagstiftning på detta sätt. Det mellanstatliga samarbetet är bra, men för att det ska kunna legitimeras måste det ge större utrymme för de nationella parlamenten att agera, och inte bara informeras. Mycket av dagens debatt kommer att handla om de förslag som nu ligger på bordet: den europeiska arresteringsordern, rambeslutet om bekämpande av terrorism och givetvis också beslutet om frysning av tillgångar. Framför allt det sistnämnda har på ett mycket tydligt sätt visat på brister i rättssäkerhet. I alla lagstiftningsärenden ska försiktighetsprincipen gälla, och det är dags att lyssna till de kritiska röster som har hörts, att stanna upp och att ta sig tid att analysera effekterna för enskilda och för rättssamhället i stort. Herr talman! Som jag sade inledningsvis, är vi alla överens om att vi alla gemensamt har ett ansvar för att bekämpa terrorism och grov organiserad brottslighet. Men frågan är om man kan bekämpa terrorism och försvara demokratin genom att inskränka just den demokrati som ska försvaras.

Herr talman! Jag tycker också att det är oerhört bra att vi har en debatt om rättssäkerhet. Rättssäkerhet har nämligen varit regeringens ledstjärna - har varit det tidigare och kommer att fortsätta att vara det. Så har det också varit efter händelserna den 11 september. Låt mig påminna om veckorna efter den 11 september. Då fick regeringen kritik. Det sades att vi inte hade tillräckligt hårda lagar i det här landet. Då sade vi att vi har bra lagar, att vi har tydliga lagar; vi ska kämpa internationellt för att kunna slå hårt mot terrorismen, men det ska inte gå ut över grundläggande mänskliga rättigheter och värderingar. I oktober var det diskussioner om personer som fanns i Sverige och hade misstänkt samröre. Det var diskussioner om att personer reste till Afghanistan. Vi sade samma sak då: Vi kan inte hindra personer från att resa, men minsta delaktighet i terrorism är straffbart i Sverige. Det är, som sagt var, en internationell diskussion, och det är bara internationellt som man kan agera mot terrorismen. Hur ska man då kunna hitta ett system så att det inte drabbar vanliga människor? Ja, det är egentligen ganska självklart. Man måste hitta en definition på terrorism. Man måste hitta en definition på terrorism som innebär att andra människor inte på något sätt får misstänkliggöras för terrorism - inte ens om de begår brott. Det får inte bli inflation i terrorism. Det är den ena av de två frågor som vi har arbetat med, nämligen att hitta den här definitionen. Lyckligtvis har den blivit väldigt snäv. Det krävs oerhört mycket för att det ska kallas terrorism. Det var två frågor som diskuterades i EU nämnden innan den politiska överenskommelsen kom förra fredagen. Det var att det inte får drabba frihetskämpar och inte bli fråga om att kränka grundläggande mänskliga rättigheter i form av demonstrationsfrihet, fackföreningsfrihet osv. Det första togs om hand av danskarna - vi behövde inte ens gå in i den diskussionen. Det andra fick vi in en särskild deklaration om. Nu har vi den här definitionen, och den är alltså till för att vi ska kunna följa principen att slå hårt mot terrorister men inte så att några andra ska drabbas. Vi ska inte stänga vårt öppna samhälle. Vi ska fortsätta att bevara de mänskliga rättigheterna. Hur har vi fått det här? Jo, vi har fått det genom aktivitet, genom att vara aktiva i EU, genom att driva den här linjen. Det är det som är viktigt att slå fast: rättssäkerhet är inte passivitet; rättssäkerhet är inte att säga nej; rättssäkerhet är inte att stoppa alla förslag som kommer och säga att de hotar rättssäkerheten. Rättssäkerhet är att aktivt arbeta för att hela tiden hitta förbättringar. Det är det Sverige har gjort. Det är så vi ska fortsätta att agera. Den andra frågan som har diskuterats är arresteringsordern. Jag medger att det är ett dåligt ord. Vi har inte ens arresteringar i Sverige. Man får översätta det till åklagarbeslut eller domstolsbeslut. Det har på något sätt definierats så här: Jaha, ska vem som helst nu kunna arresteras för terrorism? Så är det självklart inte. Faktum är att det här är någonting som diskuterades redan 1999 och som har mycket lite med terrorism att göra. Vi lämnar naturligtvis redan nu ut personer som är misstänkta för terrorism. Om vi stannar lite vid frågan om att utlämna personer som är misstänkta för andra brott, ställer man sig den första frågan: Ska vi lämna ut människor som är misstänkta för brott till andra länder? Ska vi göra det över huvud taget, och i så fall vilka? Är det egna eller andra medborgare? Jag anser att det är en bra grundprincip. Om tre svenska män begår en gruppvåldtäkt i Belgien och lyckas fly hem till Sverige är min sympati på den sidan att den belgiska kvinnan och den belgiska rättsstaten ska ha möjlighet att få det här prövat. Jag ser det inte så att bara för att dessa män är svenskar enligt medborgarskapet ska vi se till att det inte blir någon rättegång. Vi ska alltså arbeta för att personer som har råkat ut för brott ska få det prövat. Den andra frågan är: Hur ser det ut i dag? Vi lämnar redan ut personer. Människor som inte är svenska medborgare lämnar vi i stort sett ut för samtliga brott, bortsett från trafikbrott och liknande. Hur är det med svenska medborgare? Det har också diskuterats: Ska vi börja lämna ut svenska medborgare? Ja, hur är det i dag? Vi lämnar nämligen ut svenska medborgare för inte mindre än 140 brott. Därför blir diskussionen lite märklig när man frågar om vi ska börja lämna ut svenska medborgare. Personer som begår brott som har fyra år eller mer i straffskalan är vi beredda att lämna ut. Det blir då lite märkligt när man säger att vi inte ska lämna ut svenska medborgare. Nästa diskussion gäller hur vi ska ha det. I dag har vi ett system med dubbel straffbarhet. Det är regeringar som avgör, och tiden är obegränsad. Här kommer ett förslag som innebär att man ska ta bort bestämmelsen om dubbel straffbarhet för de vanligaste brotten. Det innebär inte annat än att det är ett land i stället för två som prövar ärendet. Det finns andra fördelar med förslaget. Den verkliga fördelen är att det är domstolar som ska avgöra. Det är jurister som ska stå för den rättsliga prövningen och inte regeringar, som naturligtvis utsätts för politiska påtryckningar. Viktigast av allt är att det finns en tidsgräns på 60+30 dagar. Den finns inte i dag, och det innebär att människor kan sitta inlåsta i månader och t.o.m. år i och med den dubbla straffbarheten. Då kan man välja. Vilket system är det bästa? Vilket system står för rättssäkerhet? Det första systemet bygger på dubblering och att man ska ta hänsyn till varje land. Det blir ett slags juridiskt plockepinn, omöjligt att följa. Ska vi i stället ha det som det nu är tänkt, med begränsad tid i häkte och domstolar som avgör? Mitt förslag är att vi ska välja det senare förslaget. Det är det som är förenat med rättssäkerhet. Systemet ska inte vara villkorslöst. Det finns vägransgrunder, som det kallas. Man ska kunna vägra att lämna ut en person. För svensk del är det tre frågor som nu är aktuella. Det finns flera vägransgrunder, men särskilt tre diskuteras för svensk del. Personen måste vara straffmyndig i båda länderna. Han eller hon får inte redan vara dömd, och det får inte vara frågan om grundlagsskyddade brott, dvs. Detta är en förutsättning för att vi ska gå med. Det ser väldigt bra ut i förhandlingarna, men man kan inte vara säker förrän förhandlingen är slut och överenskommelsen nådd. Om vi får detta till stånd förbättrar vi alltså inte bara för brottsoffer utan också för den person som sitter inlåst. Vi ökar också möjligheterna att få brott uppklarade. Jag har mycket svårt att se hur detta skulle vara en försämring av rättssäkerheten. Vi har som sagt arbetat hårt för internationellt samarbete. Mycket av det arbete som lades ned under det svenska ordförandeskapet gällde just att öka det internationella samarbetet. Det gällde människohandel, miljö och mycket annat. Vi var nöjda och glada över att vi klarade det. Ska vi stoppa förslaget nu bara därför att det har blivit en fråga om terrorism eller därför att Sverige inte längre är ordförande? Ska vi vända tillbaka? Nej, det är klart att vi inte ska göra. Vi ska fortsätta att arbeta för internationellt samarbete för att motverka internationell brottslighet. Vi ska göra det när det gäller människohandel. Vi ska göra det när det gäller narkotikabrottslighet, och vi ska göra det när det gäller terrorism. Vi ska ha ett rättssäkert system för att utlämna personer som är misstänkta för brott. Det ska inte råda någon tvekan om att de som lämnas ut eller åtalas för terrorism är terrorister och ingenting annat. Jag håller med om att det har gått fort. Det har också diskuterats. Det är inte Sverige som är ordförande, men jag vill inte rikta kritik mot belgarna. Jag tror att alla länder hade agerat snabbt efter en sådan händelse. Det innebär i och för sig att vi riskerar att inte komma överens på alla punkter. Vi försökte få med människohandel. Vi lyckades nästan, men vi fick släppa diskussionen om straff, som kom i början av hösten. Det är klart att det finns en risk för det, men vi ska inte säga nej av principiella skäl om vi är nöjda med överenskommelsen. Jag undrar vad vi skulle ha tyckt om något land i våras sade så här: Er överenskommelse om människohandel är utmärkt, men vi tycker att det har gått så fort att vi ändå säger nej av principiella skäl. Det finns alltid en risk när det går fort. Den risken finns fortfarande. Det finns frågor att förhandla om. Vi har våra frågor. Förutom det jag nämnde är det fortfarande ett förslag när det gäller definitionen av terrorism som vi inte kan acceptera, nämligen förslaget om kronvittnen. Också här går förhandlingarna vår väg. Det är en förutsättning för att vi ska nå en överenskommelse. Det som föreslås är ett förfarande som vi inte ska i vårt rättssystem, anser jag. Vissa saker är bra; dem ska vi säga ja till. Vissa saker är inte bra. Dem säger vi nej till. Det är den principen vi ska följa. Det är så vi skyddar mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.